Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om jag måste säga att jag hade väntat mig ett mera positivt svar med tanke på att socialministern i olika sammanhang uttalat sig mycket positivt om privatvården, bl.a. när Samverkansdelegationens rapport överlämnades och i ett uttalande i Dagens Medicin den 10 december 1996. Där är socialministern självkritisk och antyder att regeringen kanske gått för långt i återställarpolitiken inom sjukvården och att det kanske funnits ideologiska låsningar. Men vad hjälper det att deklarera att regeringen ser positivt på att det finns privata aktörer inom vård och omsorg, som det sägs i interpellationssvaret, när den förda politiken bl.a. inneburit att antalet privatläkare nyligen har minskat med 296 i landet, motsvarande ca 450 000 läkarbesök, enbart på grund av att läkare inte kan fortsätta sin verksamhet efter 65 års ålder. 19 nyetableringar har tillåtits under 1996. Minussiffran är alltså 279 läkare och ca 345 000 patientbesök. Det motsvarar 14-15 % av hela privatläkarvården. 91 sjukgymnaster har tvingats lämna sin verksamhet. Endast två har fått vårdavtal. Jag har i min hand en kopia av ett brev till socialministern från två förtvivlade sjuksköterskor i Landskrona som drivit en privat sjuksköterskemottagning, Citykliniken. Den politiska ledningen i det sjukvårdsdistriktet har sagt upp deras avtal. De är nu arbetslösa och har som 55-plusarbetskraft erbjudits viss utbildning för beräknade 4 miljoner kronor, pengar som de i stället hade kunnat använda för att sköta patienter. Det är knappast "ett värdigt slut" på deras yrkesverksamma liv. Socialministern vet mycket väl att det enda privata sjuk och vårdhemmet i vårt eget hemlän i Björkefors, som patienterna älskade, har tvingats att lägga ned hela sin verksamhet på grund av att man inte fick några patienter. Ändå kostade heldygnsvården där I Stockholm har Mama Mia - en utmärkt fungerande privat mödravårdsmottagning - fått ett så uruselt avtal med landstinget att man har stora svårigheter att över huvud taget kunna fortsätta sin verksamhet. Exemplen kan tyvärr mångfaldigas. Låt mig något kommentera socialministerns argument. Jag anser att det inte är för tidigt att konstatera att privatvården kommer att upphöra en bit in på 2000 talet, om inget positivt görs, vilket jag hoppas. Jag har nämnt 65 års-gränsen för såväl läkare som sjukgymnaster. En läkare eller en sjukgymnast som slutar får dessutom inte överlåta sin mottagning på någon annan - detta har också framgått av socialministerns svar. På det här sättet får de ibland stå där med miljonskulder. Jag tycker faktiskt att detta kan jämställas med en konfiskering från statens sida. Vårdavtal anses vara den bästa "regleringsformen" mellan landstingen och privata vårdgivare, säger socialministern. Men försök att komma ur detta ständiga tänkande om reglering! Det är ju det som är roten till en stor del av vårdkrisen i dag. Regeringen följer effekten av förändringarna, säger socialministern. Ja, må så vara, men under tiden skall alla dessa patienter som mist sina vårdgivare ställa sig i kö till vårdcentralerna och där kanske böna be om att få en remiss till den specialist som de har förlorat. Detta är Vårdsverige av i dag! Trots allt ser jag en viss ljusglimt i den s.k. Samverkansdelegationens rapport. Där uttalar man sig positivt och till förmån för privatläkare och privat vård över huvud taget. Jag vill fråga vilka slutsatser som socialministern har dragit av delegationens rapport. Kan vårdsökande patienter som har förlorat sin trygghet i vården förvänta sig något positivt förslag i den kommande propositionen i vår?
Herr talman! Vi har i Sverige en mycket liten andel privata vårdgivare och privata skolor. I den socialdemokratiska modellen ryms mycket litet av konkurrens med några som står utanför den offentligt drivna verksamheten. Den förra regeringen, fyrpartiregeringen, beslutade sig för att ändra på detta på några punkter. En sådan punkt var skolpengen. En annan punkt var att se till att det blev ett kostnadsneutralt och konkurrensneutralt system när det gäller husläkare där man skulle verka på samma villkor, oavsett om man var landstingsanställd/kommunanställd eller om man var egenföretagare. Vi genomförde förändringar för de privata specialisterna. Dessa förslag angreps mycket hårt av socialdemokraterna i opposition och också under valrörelsen. Efter den socialdemokratiska valsegern 1994 genomförde regeringen följdriktigt några av sina många återställare. Redan under hösten stoppades möjligheten för privata specialister att etablera sig. Under våren 1995 kom det lagförslag som vi i dag diskuterar effekterna av, nämligen en reglering av primärvård och privata vårdgivare m.m. Den propositionen presenterades av statsrådets företrädare som var ansvarig för detta förslag. I den propositionen fanns det en hel del vackert tal om hur värdefullt det var med privat verksamhet och att man från regeringen gärna ville se en sådan. Det var något av en helomvändning av socialdemokraterna som man från flera håll - bl.a. från mitt eget håll - fann anledning att komplimentera regeringen för. Men problemet var ju att alla åtgärder och konkreta förslag syftade till att ge landstingen total kontroll över den privata verksamheten. I statsrådets svar till Gullan Lindblad finns uppräknat ett antal av de åtgärder som fanns med i propositionen, inklusive förslaget om att man inte skulle få verka som privatläkare efter 65 års ålder annat än om landstinget godkände det hela. Från Folkpartiet liberalerna varnade vi för vad detta skulle kunna leda till. Vi motionerade mot förslaget, vi skrev artiklar om det och vi röstade mot det. I en av mina artiklar i Svenska Dagbladet ställde jag frågan till statsrådets företrädare om någon kunde tro annat än att detta förslag skulle leda fram till en minskad privatvård. I det genmäle av statsrådet Thalén som publicerades i Svenska Dagbladet fick jag inget svar på den frågan. Jag tvingades därför i min avslutande artikel att konstatera att det kanske var betecknade att det inte gavs något svar på denna fråga. Detta hände under våren 1995. I dag har vi facit över vad som har hänt. Det är alldeles uppenbart - som Gullan Lindblad redan har konstaterat - att det har gått ungefär så som vi varnade för. Under fjolåret kunde man räkna med en minskning av antalet läkarbesök hos privata läkare med en sjundedel. Många privatläkare har tvingats att sluta beroende på 65 Sammanfattningen är alltså ganska enkel: Regeringen, inklusive statsrådet, talar vackert om dessa frågor, men man åser passivt - uppenbarligen utan någon större sorg - hur privatvården kraftigt minskar. Allt talar för att vi under denna mandatperiod kommer att se en stor minskning av den privata vårdens andel - och detta i ett land som redan har en av de minsta andelarna privatvård. En delfråga som har tagits upp några gånger, bl.a. av mig själv under en frågestund, gäller hur man skall hantera 65-årsregeln och kopplingen till den stora pensionsreform som bekräftades häromveckan av partiledarna. I denna utgår man ifrån att pensionsåldern skall höjas. Den skulle ha höjds redan från i år och nästa år. Men i stället har man från socialdemokratiskt håll låtit regeln slå till med all kraft när det gäller privatläkarna.

Herr talman! Jag tackar återigen socialministern för hennes vackra ord, men jag hoppas också, som sagt var, att det kommer något positivt ur detta. Kanske kan vi nu ha förhoppningen att remisstvånget kommer att observeras i den kommande propositionen, så att åtminstone det kommer bort. Jag skulle också kunna säga att 65-åringarna åtminstone i ett första skede kunde få tillåtelse att vikariera på de privata mottagningarna. Det är i alla fall en positiv väg ut ur dagens fullständiga låsning. Socialministern säger att det är samma pengar. Men frågan är ju vem som skall disponera pengarna. Det är därför som vi moderater har framfört vårt förslag om en allmän hälsoförsäkring, där det är patienten som har pengarna i sin hand och därmed skulle kunna välja den vård som han eller hon anser bäst, oavsett om den drivs privat eller offentligt. På det sättet finge man bort den här stelheten och de här låsningarna, som socialministern själv talar om. Det har gått ideologiska låsningar i väldigt mycket. Dessbättre har, som jag sade, Samverkansdelegationen klart sagt att man tycker att mycket talar för att öppen specialistläkarvård utanför akutsjukhusen snarare borde öka än minska. Man ser med oro på minskningen av de privata läkarna, som alltså är specialister. Jag hoppas att socialministern lyssnar till detta och också tar till sig den utredning som har gjorts av Landstingsförbundet och Praktikertjänst. Där framkommer det klart att den privata vården är billigare än den offentligt bedrivna. Det är väldigt bra att man i alla fall har börjat utreda de här frågorna. Vi vet sedan tidigare att den privata vården är billig och effektiv. 2 % av de samlade vårdkostnaderna går till privatvården, medan den svarar för 20 % av alla öppenvårdsbesök. Då borde sjukvårdshuvudmännen välja det alternativet, men i stället ser de väldigt stelbent om sitt eget hus. I stället för att ta det billigaste alternativet, som jag sade i ett exempel, som kanske kostar 1 400 kr om dagen har de ett sämre alternativ för patienten, den gamla och omsorgsbehövande, därför att de själva vill bedriva verksamheten. Det är detta man måste komma ur. Sjukvårdsorganisationen HELA har sagt att vården och omsorgen skulle bli 20 miljarder billigare per år om kommuner och landsting konsekvent anlitade sociala entreprenörer. Det är väl pengar som socialministern skulle kunna använda till positiva åtgärder. Jag vet att socialministern är besjälad av detta. Där finns ju pengarna, om sjukvårdshuvudmännen kunde förmås att ta det billigaste alternativet, att också på det här området verkligen se till konkurrensfördelarna och - jag tvekar inte när jag säger det - en mer marknadsanpassad sjukvård. Jag har mött många ålderdomshemsföreståndare som har drivit små vårdhem och som har varit lyckliga över att de har kunnat sätta sin prägel på vården. Det är många sjuksköterskor och undersköterskor som skulle få ett ökat utrymme om det hela drevs i försäkringsform. Man kunde åtminstone till en början få sjukvårdshuvudmännen att anlita dem som vårdentreprenörer helt enkelt. Det viktiga är att vi får till stånd en mångfald på området och återför etableringsfriheten, som ju visade att det gick att få privatläkare även i övre Norrland. Men där finns för närvarande en död hand. Jag hoppas att vi får till stånd litet rimligare förhållanden, bl.a. bättre och rimligare avtal för de privatpraktiserande läkarna, med högspecialiserad vård.
Herr talman! Socialministern inledde sitt andra inlägg med att beklaga och säga att det var olyckligt med ideologiska låsningar. Och det skall man höra från den regeringen! I den sjukvårdsdebatt som vi har fört i många år i Sverige finns det ju ett parti som mer än andra har markerat ut sig genom att ha ideologiska låsningar, nämligen Socialdemokraterna. Att det är så kunde jag beskriva relativt utförligt i mitt första inlägg. Så fort man får chansen försöker man minska privatvården. T.o.m. i sin egen proposition om husläkare konstaterade man att det inte var kostnadsdrivande att det fanns privata husläkare. Skälet till detta var förstås att de hade samma ekonomiska villkor och att de fick ersättning enligt den modell som statsrådet så väl känner till. Den proposition som den nuvarande regeringen lade fram för riksdagen och fick igenom våren 1995 innebar att makten över privatvården lades hos landstingen. Den här mandatperioden är det så olyckligt att 25 av 26, eller möjligen 24 av 25, huvudmän har socialdemokratisk ledning. De har, precis som flera av oss förutspådde, använt de nyvunna maktmedlen för att åstadkomma denna minskning av den privata vården. Ingen borde vara förvånad över detta. Man kan möjligen vara förvånad över att regeringen och statsrådet tror att de kan fortsätta att tala väl i den här frågan samtidigt som verkligheten ständigt försämras. Jag har en enkel fråga till statsrådet. Den är enkel att ställa och förhoppningsvis enkel att besvara. Tycker statsrådet att det var för mycket privatvård i Sverige i fjol?

Herr talman! Om både socialministern och jag kastar litet av ideologierna över bord, kanske vi kan komma en bit på väg. Vården är ju till för patienterna, inte för oss politiker som är engagerade i sjukvårdsfrågor. Bo Könberg ställde en intressant fråga, om det verkligen var för mycket privatvård under den förra regeringsperioden. Jag anser inte att det var det. Om man nu tycker det och att det inte skall ske etableringar i Stockholm, där 60 000-100 000 patienter faktiskt har förlorat sina privatläkare - så många är det som är utan läkare i Stockholm i dag - kan man fråga sig om det inte finns skäl att se över behovet av ökad konkurrens och litet mer marknadsstyrning av det hela. Det är ju inga köer på något annat område. När det gäller Storbritannien vill jag säga att sjukvården där inte är särskilt marknadsstyrd, tvärtom. Jag tycker att det där är ett ganska stelbent obligatoriskt system. Men man kan ha litet olika syn på frågorna. De läkare som bedriver högspecialiserad vård har ju ställts inför väldigt svåra predikament, där de förlorar väldigt mycket av egen inkomst. Men i många rapporter från regeringen räknas allt som intäkter. Jag vill bara påminna om att den summa som en läkare får ut skall täcka hela verksamheten - hyror, inventarier, vårdpersonal etc. Jag tror att man har stirrat sig litet blind på att läkarna får en viss intäkt, medan det är hela omsättningen som skall betalas av ersättningarna. Jag hoppas att vi kommer att få se en hel del positiva förslag i den proposition som nu kommer i början av året. Annars får väl socialministern och jag fortsätta denna debatt. Jag kommer att skriva ytterligare motioner för en mycket, mycket större flexibilitet i vården och möjlighet till alla alternativ, såväl offentliga som privata.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation gällande blodplasmaförsörjningen. Vi är helt överens om en sak, att det är problem med plasmaförsörjningen. Men hur tänker sig då fru Wallström att lösa problemen. Det finns inte mycket substans i de åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas.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 Först behövs en analys över varför vi har svårt att få fram blodplasma. Det är kostnadsbilden vi får se på. Vi bör naturligtvis fråga oss om USA har osäkrare blodförsörjningssituation än EU. Låt mig bli konkret. I Sverige är kostnaderna för donatorer 37 % lägre än i USA. I Sverige kostar däremot förbrukningsmaterial i samband med tappning 102 % mer än i USA. I Sverige kostar analyserna 128 % mer än i USA. I Sverige kostar personalen 165 % mer än i USA per kilo plasma. Ser man på totalkostnaden ser man att ett kilo plasma i USA kostar drygt 84 dollar, jämfört med 132 dollar i Sverige, dvs. 57 % mer. Vad kan orsakerna vara till detta? En av orsakerna är fakiskt bestämmelserna om hur mycket man får tappa per patient. I Sverige får man tappa något under 600 ml, och i USA 800-900 ml. Det betyder att alla kostnader blir 30 % högre, minimum, i Sverige än i USA. Det går åt en tredjedel mer för förbrukningsmaterial. Personalkostnaderna måste bli högre, eftersom man får byta patienter och kalla fler donatorer, osv. Då måste man ställa följande fråga: Är 600 ml en övre gräns om man vill tillgodose patientens hälsa, eller kan man tappa mer? Är det så att USA äventyrar sina donatorers hälsa frågar jag mig varför fru Wallström inte har reagerat i Världshälsoorganisationen och varför Sverige inte har tagit upp frågan i OECD. Detta är delvis en näringspolitisk fråga. Är det så att man borde man se över normerna - i Österrike och Tyskland har man inte samma normer som i Sverige - borde man faktiskt se efter om man kan tappa mer blod och ge extra proteiner, t.ex. Man måste också fråga sig om våra produkter är säkrare än dem i USA, eller än dem i EU. Såvitt jag vet har de stora plasmaskandalerna ägt rum i EU - i Tyskland och Frankrike. Om jag inte minns fel fick en ganska känd fransk minister avgå på grund av underlåtelsesynder. Detta är alltså också en näringslivsfråga. Om vi inte kan vara konkurrenskraftiga när det gäller plasma tappar vi dels självförsörjning, dels ganska stora intäkter. Vi tappar arbetstillfällen och utvecklingskapacitet. Därför frågar jag mig vad man gör. Kan man tillsätta en snabbutredning? Ser man till så att man också får in andra experter, så att man kan se problemen med nya ögon, eller kommer vi att sitta kvar i denna långsamma utredningskvarn? Medan gräset gror dör kon.

Herr talman! Ja, det är en säkerhetsfråga. Säkerheten har varit bra i Sverige. Den har varit mindre bra ute i EU. Såvitt jag har förstått har det inte skett några blodskandaler i USA. Den andra frågan gäller gränsen för hur mycket blod man kan ta från donatorer. Är det skadligt att ta för mycket blod måste det finnas en fix gräns. Jag tror verkligen inte att det är så, men om det är så måste man agera så att konkurrensen fungerar. Jag har angivit att man kan vända sig till VHO och OECD. Det är alldeles riktigt att vi måste inrätta oss efter EU-direktiv, men gränsen för hur mycket man får tappa från en donator är faktiskt inte fixerad inom EU. Där finns redan skillnader. Man får tappa ungefär Det är alldeles riktigt att det håller på att ske en mycket stor förändring hos de företag som sysslar med vidareförädling av dessa produkter. Plasma är ju också en råvara inom läkemedelsindustrin. Det betyder att vi måste vara effektiva i vår insamlingsverksamhet. Risken med att den offentliga sektorn har ansvaret för detta på det sätt den har är att man inte är känslig för prissättning och att man gärna strävar efter monopol. Man förstår inte att man kommer att tappa hela marknaden. Fru Wallström har egentligen inte stora möjligheter att påverka landstingen, men jag skulle vilja säga att landstingen borde titta över sin prissättningspolitik. Det är en sak man borde se på. Det fanns en liten sak i svaret som jag inte tog upp förra gången. Sådana slängar tycker jag att man skall akta sig för. Man skyllde ganska tidigt i svaret på att det i USA finns givare från mindre bemedlade grupper, dvs. att det bedrivs rovdrift på svaga. Om det är sant bör ni gå till VHO och påtala det. Svenska politiker brukar inte vara blyga i sådana sammanhang. Återigen vill jag säga att jag har en känsla av att man i USA är oerhört noggrann när det gäller kontroll av läkemedelssektorn. Därför tror jag att vi egentligen bör se efter vad vi kan lära oss.

Herr talman! Låt mig börja med sysselsättningseffekterna osv. Man skall ju aldrig göra något bara för att få sysselsättning. Man skall få ut något bra av det. Men vi kan få ut något bra. Vi kan få ut mervärde till Sverige. Om vi inte tar hand om den resurs som finns i form av blod och blodplasma som vi har själva utan måste importera allting, så kommer det att bli mycket dyrare för sjukvården. Vi kommer att få importera färdiga produkter. Vi kommer inte att förädla själva. Vi kommer antagligen att komma efter i utvecklingen, och på det viset får vi en dyrare sjukvård. Det tycker jag är onödigt. Det är därför jag påpekar det. Sedan vill jag ta upp detta med amerikansk standard. Det är riktigt att man har ett annat uppsamlingsförfarande. Det är också antagligen alldeles riktigt att det ofta är folk som har ont om pengar som ställer upp. Men frågan är: Är det rovdrift eller inte? Förr gjorde vi delvis också så. Förnyelsen av blodet går snabbt. Det finns ju någonting inom idrottsvärlden som heter bloddopning. Man borde kanske fråga sig hur allvarligt det här är, och om det är de här 100, 200 eller 300 mililitrarna som betyder så väldigt mycket. Huvudfrågan är egentligen att de här reglerna måste harmoniseras inom OECD. Vad jag blir väldigt orolig för, och det måste jag säga att jag blev också när jag hörde föregående debatt, är att man diskuterar vad vi kan göra inom den politiska sektorn, man pratar. Ibland undrar jag om vi inte pratar så mycket att vi pratar bort pengar, pratar bort ren näringsverksamhet. Det tycker jag i så fall är oerhört allvarligt. Det är därför jag vill ha en effektiv utredning där man tar in andra människor som skall utreda, så att vi får fram det snabbt. Det handlar om 1-2 år. Sedan kan vi glömma bort de här sakerna.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat mig dels om jag är beredd att ta initiativ till att regleringsbrevet för Folkbildningsrådet kompletteras så att regionalpolitiska hänsyn vägs in vid rådets prövning av statsbidrag till självständiga folkhögskolor, dels om regeringen kommer att pröva möjligheterna att öka utrymmet för rådet att godkänna ytterligare folkhögskolor. Jag delar helt Inger Lundbergs uppfattning att utbildning har stor regionalpolitisk betydelse. Det framgår inte minst av den utveckling som kommit till stånd i olika delar av landet genom utbyggnaden av den högre utbildningen, och den fortsätter också som bekant. Även utbyggnaden av utbildningar på grundskole och gymnasienivå, bl.a. folkhögskolan, har bidragit till denna utveckling. En mycket stor andel av folkhögskolorna är belägna på landsbygden, 60 %, och i små och medelstora städer. Enligt vad jag har inhämtat från Folkbildningsrådet, har rådet gjort den bedömningen att de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö varit mycket underförsörjda vad gäller tillgång till folkhögskoleutbildning. Folkbildningsrådet har för att öka möjligheterna för t.ex. stora invandrargrupper att få folkhögskoleutbildning valt att prioritera ansökningar för verksamheter belägna i de tre storstäderna. Av de 21 nya folkhögskolor som tillkommit sedan 1991 är således elva belägna i de tre största kommunerna. Nu gällande system för statsbidrag till folkbildningen, som infördes den 1 juli 1991, präglas av målstyrning och ersatte ett tidigare regelstyrt system. Staten har i förordningen om statsbidrag till folkbildningen lagt fast vissa övergripande syften med sitt statsbidrag. Det är sedan folkbildningen själv som genom Folkbildningsrådet bestämmer hur statsbidraget fördelas på studieförbund och folkhögskolor. Riksdagen ansåg därför att beslut om nya folkhögskolor skulle fattas av rådet och inte som tidigare av staten. Hur Folkbildningsrådet skall hantera denna fråga har inte i något hänseende varit föremål för statlig reglering. Folkbildningen har varit föremål för en särskild statlig utvärdering . Slutbetänkandet remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att under våren 1998 återkomma till riksdagen med de förslag som utvärderingen och remissbehandlingen kan föranleda. I det sammanhanget kan även ansvarsfördelningen mellan staten och Folkbildningsrådet komma att behandlas. Jag är därför inte beredd att föreslå någon förändring i nu gällande statsbidragssystem eller att reglera hur Folkbildningsrådet skall fatta sina beslut om statsbidrag till nya folkhögskolor. Riksdagen har nyligen beslutat om statsbidrag till folkbildningen för budgetåret 1997. Det är därför för närvarande inte aktuellt att tillföra resurser för att möjliggöra för Folkbildningsrådet att godkänna ytterligare nya folkhögskolor med statsbidrag. I vad mån detta är möjligt för nästa budgetår, får prövas i det kommande budgetarbetet.
Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det var inte så tokigt. I svaret markerar utbildningsministern hur viktig utbildningspolitiken är för den regionalpolitiska utvecklingen, och det känns bra. Det har också varit väldigt tydligt i regeringens utbildningspolitiska satsningar. Därmed blir det också en brist att regleringsbrevet för Folkbildningsrådet, eller de riktlinjer som finns för detta, helt saknar markeringar från regeringens sida om att man, som alla andra, skall väga in regionalpolitiska aspekter. Jag tror att det är viktigt att statsmakterna, när man lämnar över ansvar till andra än myndigheterna, markerar sina övergripande intentioner med olika satsningar. Ändå har jag naturligtvis respekt för att ministern inte är beredd att här och nu säga ja till en förändring av riktlinjerna för Folkbildningsrådet. Det pågår ju, som utbildningsministern sade, en utvärdering av riktlinjerna för rådet. Däremot hoppas jag, och räknar med, att regeringen tar en ordentlig diskussion om riktlinjerna för rådet när slutbetänkandet om utvärderingen remissbehandlas. Det viktiga är ju att folkhögskolan verkligen får en viktig roll i ett långsiktigt kunskapslyft. Jag har självfallet stor respekt för det ministern säger om att man inte under 1997 kan ta ytterligare beslut om nya folkhögskolor. Men det har blivit en väldigt stor besvikelse i Hällefors när man har hört från Folkbildningsrådet att det tar ytterligare tre år tills dess att man kan pröva nya folkhögskolor. Jag ser ändå en öppning i ministerns uttalande om att man kan pröva volymen på folkhögskolesidan inför 1998. Vad det kommer att innebära får vi naturligtvis fortsätta att diskutera i kommande budgetarbete, men det känns skönt att dörren inte är stängd för en hel treårsperiod. Jag delar självfallet också ministerns uppfattning att folkhögskolan säkert kan möta andra behov än vad den har gjort tidigare. Det gäller inte minst invandrarna. Men det är naturligtvis inte bra om vi å ena sidan får en konservering av strukturen i vissa delar av landet, där kanske organisationsintressena ibland kan vara väl starka, och å andra sidan inte kan möta strukturomvandlingen i områden som Bergslagen med just de grundläggande skolformer som passar många av de vuxna lågutbildade bäst. Det måste vara något fel eftersom det inre av Bergslagen inte fick del av någon ny folkhögskola när elva nya folkhögskolor tillkom i höstas. Bergslagen är ändå en av de delar av landet där strukturomvandlingen slagit hårdast, och utbildningsbehovet där hör till de allra största. Det är också så att det finns väldigt stora behov av just den typ av metodik som folkhögskolan erbjuder i områden som Hällefors. Jag kan inte låta bli att beklaga att man inte hade möjlighet att inrätta en folkhögskola i Hällefors, även om jag har den största respekt för att ministern inte kan uttala sig i den enskilda sakfrågan. Jag vill däremot fråga ministern om han inte tror att folkhögskolan kan ha en väldigt viktig roll att spela på orter som är utsatta för en omfattande strukturomvandling.
Herr talman! Självklart har Inger Lundberg rätt i att folkhögskolan, liksom annan utbildning, har stor betydelse, och säkert också skulle ha det i Hällefors eller på andra platser som har stora problem och där utbildningsbehoven förvisso är stora. Likväl är det ett obestridligt faktum att det finns för få folkhögskolor i storstadsregionerna i förhållande till befolkningens storlek. Också där är behoven mycket stora. Jag kan påminna om att i början av 90-talet var 60 % av folkhögskolorna lokaliserade till landsbygden. 30 % fanns i mindre och medelstora städer, och endast 10 % var lokaliserade till de tre storstadsregionerna. Nu har det förskjutits något, men likväl är det en kraftig underrepresentation i storstadsregionerna. Därför är det ingalunda säkert att man skulle ha undvikit att ge stöd till folkhögskolor i storstadsregionerna även om Folkbildningsrådet skulle ha tagit regionalpolitiska hänsyn, som det heter. Just regionalpolitiska hänsyn skulle i det här specifika fallet snarast tala för det. Det är också en principfråga hur långt staten skall styra Folkbildningsrådet. Det är naturligtvis en fråga som vi kan återkomma till i samband med att vi tar ställning till den av mig nämnda utredningen och de olika synpunkter som kommer in från folkbildningen. Men själva poängen med folkbildningen är trots allt att den skall styra sig själv utan allt för mycket pekpinnar från statsmakternas sida. Så det tål att noga fundera på om man verkligen skall gå in med sådana. Men som sagt: Vi får återkomma till detta. Rent allmänt vill jag understryka folkhögskolans roll i det svenska utbildningsväsendet. Den har och har haft stor betydelse. Och den kommer säkert att få en större betydelse i framtiden, inte minst som en lämplig utbildningsform för de många äldre och yngre som av olika skäl inte har fungerat så väl i det ordinarie utbildningssystemet. Folkhögskolan erbjuder ofta nya möjligheter. Det är dock en dyr utbildningsform. Utbyggnaden av den måste därför avvägas i förhållande till andra utbildningsbehov. Och vi är säkert överens om att resurserna är begränsade. Därför går det heller inte att ge några löften om nya pengar i det här sammanhanget. Men betydelsen av folkhögskolan är alldeles självklar, och det har också skett en expansion. Vi vet också att den har mottagits mycket positivt i de områden där det har varit möjligt.
Herr talman! Det är bra att utbildningsministern understryker folkhögskolans betydelse och alldeles speciellt folkhögskolans betydelse för dem som har störst behov av motivation. Dit räknar jag mycket gärna miljonprogramsområdena. Jag tror att det är viktigt, och jag är glad åt att man gör en satsning där. Däremot tror jag att det är farligt om man tittar på en sorts allmän jämn fördelning av folkhögskoleplatser över landet. Folkhögskoleplatserna skall prioriteras till de områden - vare sig det är i storstäderna eller i Bergslagen - där behovet är störst. Det är, utbildningsministern, allvarligt att man över huvud taget inte har kunnat fördela några platser till inre Bergslagen. Det är bannemej inte bara miljonprogramsområdena som har fått del av nya folkhögskolor under senare år. Det har också många andra områden fått som definitivt har mindre behov än en ort som Hällefors. Jag delar ministerns uppfattning att staten inte skall detaljstyra Folkbildningsrådet. Däremot tror jag att det är viktigt att vi från riksdagens sida tar upp de övergripande intentionerna när vi fördelar ansvar på andra organisationer. Det må gälla regionalpolitik, jämställdhet, demokratisk utveckling eller andra övergripande mål. Det finns ett riksdagsbeslut som är vägledande för våra myndigheter, även om både ministern och jag vet att de inte lyssnar som de borde. Det innebär att de skall väga in regionalpolitiska hänsyn i alla sina beslut. Då känns det konstigt om vi inte kan ha en sådan riktlinje för Folkbildningsrådet.
Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket att tillägga förutom beträffande en enda punkt. Jag är angelägen om att understryka att Folkbildningsrådet inte kan jämställas med en sedvanlig statlig myndighet, som skall följa de riktlinjer som statliga myndigheter har. Folkbildningsrådet har en unik karaktär, eftersom Folkbildningsrådet av riksdagen har fått den specifika uppgiften att fritt fördela anslagen mellan studieförbund och folkhögskolor och också bestämma hur de skall fördelas mellan olika folkhögskolor. I de statliga förordningarna finns ingenting som reglerar Folkbildningsrådets verksamhet på det sättet, till skillnad från vad som gäller en statlig myndighet. Jag vill också understryka att detta också gäller högskolan. Högskolans styrelse är fri att själv besluta om lokalisering av sin utbildning inom den region eller det verksamhetsområde som man arbetar i. Man är alltså inte skyldig att följa den allmänna förordning som gäller för statlig verksamhet. I övrigt har jag inga invändningar mot de resonemang som Inger Lundberg här har fört. Jag är naturligtvis den förste att förstå de svåra problem som finns i Bergslagen i dag.
Herr talman! Jag vill bara tacka utbildningsministern för deklarationen när det gäller Bergslagens situation. Självfallet skall inte Folkbildningsrådet vara en myndighet. Det är inte och skall inte vara det. Men när staten fördelar pengar är det oerhört viktigt att de intentioner som vi har med statliga satsningar kan tillgodoses, vare sig det är av en myndighet eller av organisationer. Tack!

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig hur jag avser att följa upp den kritik som danska riksrevisionen har riktat mot redovisningen av Nordiska ministerrådets verksamhet. Kritiken som Sten Svensson åberopar avser administrationen såväl i Nordiska ministerrådets sekretariat som i vissa samnordiska institutioner och projekt. Det är riktigt att administration och styrning av Nordiska ministerrådets verksamhet i vissa delar inte har fungerat tillfredsställande och har fått berättigad kritik från revisorerna. Det är oacceptabelt med de brister som lagts i dagen. Därför har jag som samarbetsminister varit angelägen om att få till stånd en skärpning av kontrollrutinerna och att förebyggande åtgärder vidtas för att undvika nya problem. Vid samarbetsministrarnas möte den 23 oktober förra året informerade ministerrådets generalsekreterare om revisorernas kritik och den uppföljning som planerades. Mina kolleger och jag konstaterade då att det förelåg ett behov av skärpta rutiner. Beslut har därefter fattats om en rad åtgärder. I första hand beslutades det om att inrätta en intern kontrollenhet. Kontrollenheten skall kontinuerligt granska projektstyrning och kontrollsystem, följa upp beslut, granska implementering av projekt samt granska institutionernas arbete. Kontrollfunktionen skall ha tillgång till all information om verksamhet som bedrivs i ministerrådets regi. Samarbetsministrarna beslutade också att begära en redovisning av vidtagna åtgärder senast i mars Därutöver kan nämnas att de nordiska revisionsmyndigheterna har inrättat en arbetsgrupp som arbetar med att fastställa en ny internordisk revisionsordning. Den nya ordningen skall avse ministerrådet samt alla institutioner och projekt och annan verksamhet som lyder härunder.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I interpellationen har jag redovisat en del av de missförhållanden, såväl inom Nordiska ministerrådets sekretariat som inom institutioner och samnordiska projekt, som blivit uppenbara genom den danska riksrevisionens rapport. Revisorerna pekar på en rad brister och oklarheter. Det saknas bl.a. specifikationer för utgifter som uppgår till mångmiljonbelopp. Grava anmärkningar riktas både mot sekretariatets administration och mot administrationen inom vissa av de samnordiska institutionerna. Det gäller också styrningen och rapporteringen av projekt. november 1996, med bl.a. behandling av rådets budget. Varken presidiet eller rådets övriga medlemmar hade då tillgång till den grava kritik som revisorerna riktade mot ministerrådet. Statsrådet Winberg bekräftar nu i sitt svar att samarbetsministrarna däremot vid ett möte den 23 oktober 1996 hade tillgång till just dessa uppgifter. Men, statsrådet Winberg, varför blev inte de folkvalda parlamentarikerna informerade före sessionen? Jag begär nu en förklaring till det. Det är upprörande att den aktuella revisionsrapporten hemlighölls för parlamentarikerna i Nordiska rådet. Om detta inträffat i en svensk förening eller i ett aktiebolag hade styrelsen tvingats avgå. De som är ytterst ansvariga för ministerrådets sekretariat är de nordiska samarbetsministrarna. Svenska skattebetalare bidrar med drygt 35 % av den nordiska budgeten, dvs. Sverige svarar för den i särklass största andelen bland de fem nordiska länderna. Mot den bakgrunden är det synnerligen angeläget att statsrådet redovisar sin syn inte enbart på de ekonomiska sakfrågorna utan även på frågorna om demokratisk insyn. Jag vill erinra om att Nordiska rådets kontrollkommitté har uttalat att ministerrådets administrativa rutiner inom alla områden bör stramas upp och att Nordiska rådet fortlöpande skall hållas informerat. Mot bakgrund av den hårda kritik som har framförts föreligger akuta behov av skärpta rutiner liksom mer effektiva kontrollfunktioner. I interpellationssvaret redovisar nu statsrådet Winberg en rad åtgärder som har beslutats. Statsrådet säger vidare att samarbetsministrarna har begärt en redovisning av vidtagna åtgärder senast i mars. Är statsrådet Winberg beredd att verka för att motsvarande information kommer rådets presidium och senare även kommande rådssession till del så att parlamentarikerna får möjlighet att bedöma om åtgärderna är tillräckliga för att komma till rätta med de missförhållanden som uppenbarligen har rått?
Herr talman! Ibland får man när man hör Sten Svensson och också läser interpellationen intrycket av det först var efter det att Riksrevisionsverket hade kommit med sin rapport som samarbetsministrarna reagerade, men så var det inte. Redan i slutet av år Detta var alltså i gång när Riksrevisionsverkets rapport presenterades den 30 augusti 1996. Då skärptes också rutinerna för kontraktsstyrning av institutionerna. Den 26 juni 1996 beslutade MS-SAM att godta förslag till förvaltningsrevision. Ministrarna har varit aktiva innan detta uppdagades genom förvaltningsrevisionen. Det var först den 10 september som Utrikesdepartementet fick del av Riksrevisionsverkets rapport. Sedan dess har man vidtagit ett antal ytterligare åtgärder som jag tidigare har beskrivit. Jag blir något förvånad över det Sten Svensson säger, att parlamentarikerna inte hade någon som helst insyn i detta. Jag måste vara ärlig och svara att jag inte känner till varför, och jag tycker att det är en dålig ordning. Jag kan gärna hålla med om den kritiken. Jag skall undersöka hur det kommer sig. Självklart skall när vi får den här rapporten i första hand presidiet få reda på hur detta har följts upp. Det kan jag lova Sten Svensson.
Herr talman! Jag är själv ledamot av presidiet i Nordiska rådet. Vi hade inte tillgång till vare sig bokslutet eller revisionsrapporten då vi behandlade vårt förslag till sessionen om budgeten. Den fanns inte i sinnevärlden vid den tidpunkten. Nu säger Margareta Winberg här att man inte hade någon aning om det. Okej. Jag får väl förstå det. Men vad vill statsrådet vidta för åtgärder så att detta inte händer igen? Är det rimligt att parlamentarikerna inte får del av en revisionsrapport med detta innehåll?
Herr talman! Nej, jag tycker inte att det är rimligt. Jag kan gärna upprepa det igen: Jag känner inte till varför parlamentarikerna inte har fått tillgång till den. I den öppna och nya anda som råder, där i varje fall de nuvarande samarbetsministrarna är väldigt måna om att i de ekonomiska diskussionerna ha en öppen dialog med parlamentarikerna, är det som har skett inte rimligt, och jag beklagar det. Jag kan samtidigt lova att vi skall se till att parlamentarikerna får tillgång till den uppföljning som skall vara klar i mars.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag tar fasta på att Margareta Winberg vill bidra till att det blir en bättre ordning. Vi har faktiskt upplevt att ministerrådet har betett sig nonchalant gentemot presidiet och rådet. Samma sak gäller också de ändringar som rådet fattade beslut om vid sessionen i Köpenhamn. Parlamentarikerna fattade då beslut i fullständig enighet om att göra förändringar mellan byggsektorn och kulturen, ett beslut som ministerrådet sedan körde över ett par veckor senare. Enligt de regler som finns skall ministrarna följa parlamentarikernas rekommendationer om det inte finns synnerliga skäl. Ministerrådet har inte motiverat sitt beslut att frångå en enhällig rekommendation. Vilka är de synnerliga skäl som föranlett ministerrådet att våga ta detta steg och frångå de folkvaldas vilja? Har statsrådet Winberg någon kommentar till detta?
Herr talman! För dagen har jag ingen sådan kommentar. Jag förutsätter att detta blir föremål för debatt när vi möts nästa gång. Jag skulle föreslå att frågan då ställs till f.d. ordförande i ministerrådet, dvs. den finske samarbetsministern, och kanske också till den nuvarande norska. Jag har en känsla att svaren möjligen kan skilja sig något åt.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta - med anledning av påstått beteende av AMU-gruppen AB vid upphandlingar - för att AMS skall upphandla utbildning på ett långsiktigt konstnadseffektivt och konkurrensbefrämjande sätt samt hur jag avser att agera för att säkra att AMU-gruppens beteende står i överensstämmelse med regeringens syn på hur statliga företag bör agera. Marknaden för arbetsmarknadsutbildning har under hela 90-talet förändrats snabbt. Stundtals har marknaden expanderat starkt, och stundtals har den krympt. Detta beror främst på att arbetsmarknadsutbildning räknas som en konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd och därmed varierar över tiden. Det som nu delvis förändrat situationen är regeringens stora utbildningssatsning, det s.k. kunskapslyftet. Från arbetsmarknadsutbildningen till kunskapslyftet överförs det som avser allmän utbildning på gymnasienivå. Konkurrensen på marknaden är redan hård, och en krympande marknad gör konkurrensen än hårdare. AMU-gruppen har lyckats förhållandevis bra på denna krympande marknad. Genom rationaliseringar och därav följande produktivitetsökningar har AMU gruppen under senare år lyckats stabilisera och behålla en marknadsandel om knappt 50 % av den upphandlade arbetsmarknadsutbildningen. Med tanke på att arbetsmarknadsutbildningen i större utsträckning kommer att inriktas mot utbildning av yrkeskaraktär med större möjligheter till jobb efter utbildning är det troligt att AMU-gruppens marknadsandel kommer att öka, eftersom sådan utbildning är gruppens starka sida. I en skärpt konkurrenssituation är det inte ovanligt att de säljare/producenter som inte vinner kontrakten anklagar konkurrenterna för oegentligheter. Det finns inga genvägar för AMU-gruppen. Det är endast genom kvalitet och konkurrenskraftiga priser som gruppen kan vinna upphandlingar. I detta har självklart AMU-gruppen liksom alla andra producenter att följa konkurrenslagstiftningens förbud mot prisdumpning. Naturligtvis har ett dominerande företag som AMU-gruppen ett särskilt ansvar för detta. Om det gjorts anmälningar till Konkurrensverket är det dess sak att reda ut ifall fel begåtts och AMU gruppens sak att förklara sig. Det åligger inte mig att avgöra om fel begåtts - men det ligger i mitt intresse som ägaransvarig och som ansvarig för arbetsmarknadsutbildning att denna produceras på ett effektivt sätt och att AMU-gruppen är att välskött företag. Jag kan dock konstatera att ägartillskottet om 600 miljoner kronor är beslutat av riksdagen i december 1996 och därför knappast kan ha påverkat prisbilden avseende avtal innan dess och att ägartillskottet avser identifierade svårigheter för 1997 och inte resultat från tidigare år. Av ovan följer att det är självklart att länsarbetsnämnderna genomför bra och korrekta upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar. De senaste årens prisutveckling tyder på att arbetsmarknadsmyndigheterna skött detta på ett kostnadseffektivt och konkurrensbefrämjande sätt. Långsiktigheten i planeringen samt i upphandlingen av utbildningar har dock varit problematisk för myndigheterna, då arbetsmarknadsutbildningen betraktas som en konjunkturberoende åtgärd, och som därför i volym och innehåll har varierat tämligen kraftigt från år till år. Min förhoppning är att de tvära kasten i efterfrågan i framtiden skall kunna minska och stabiliteten stärkas. Detta bör bidra till förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet samt till fler producenter på marknaden. Arbetsmarknadsutbildning är även framöver en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och AMU gruppen är den i särsklass mest betydelsefulla anordnaren av upphandlad utbildning, vilket riksdagen konstaterade vid sitt beslut om ägartillskott på Regeringen återkommer inom kort till riksdagen med en plan för en långsiktig lösning för bolagets framtida verksamhet.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaren på mina frågor. Av naturliga skäl är jag inte nöjd med dessa. Jag tycker att statsrådet tar alldeles för lättvindigt på ett utomordentligt allvarligt problem, som uppträder på marknaden i dag. Det är nämligen fråga om småföretagarklimatet i dess helhet. Det är viktigt att staten är en opartisk aktör och inte bara en passiv åskådare som förlitar sig på att regelverket efterlevs, om det finns allvarliga tecken på brister i det. Svaret andas litet väl mycket låt-gåpolitik vad avser efterlevnaden av gällande spelregler. Jag kan försäkra att de upphandlingar som nu diskuteras är mycket debatterade i hela Småföretagarsverige. Jag är enig med statsrådet om att de tvära kasten i volymen när det gäller arbetsmarknadsutbildningar är ett problem. Det gäller dock inte bara AMU-gruppen utan självfallet även deras konkurrenter. Jag vill också notera att konkurrensen på marknaden har sänkt kostnaderna för arbetsmarknadsutbildningar med i storleksordningen 10-20 procentenheter, enligt konkurrenterna beroende på att de har lägre administrativa kostnader och färre chefer. Men med den neddragning som sker är det viktigt att de upphandlingar som görs är korrekta. När en av parterna är en gigant med 95 % av den relevanta marknaden för industritekniska utbildningar är det som sker i dag anmärkningsvärt. Av upphandlingsprotokollen i Sörmlands, Gävleborgs och Västmanlands län kan vi se att AMU-gruppen dumpar priserna på de ställen där det finns konkurrenter, i vissa fall till hälften av prisnivån i förhållande till de orter där man har monopol. Det kan inte vara rimligt att staten skall upphandla mycket dybara utbildningar på orter där det inte finns konkurrenter och tillåta de anmärkningsvärt stora neddragningarna av priser som sker. Vi kan även göra jämförelser med Posten. Deras fall har i konkurrenshänseende redan fastställts i högsta instans, Marknadsdomstolen, i form av ett prejudikat. I det markeras att en marknadsdominant inte får ta till taktiska prisdumpningar för att försöka konkurrera ut små konkurrenter. I det fallet har ju Kommunikationsdepartementet nu ingripit och utreder Postens kostnadsstruktur, samt markerat att det skall vara ett stort respektavstånd till gällande lagstiftning. Det har man också på Telia under den nya ledningen sett till att ha. Från samtliga partier har det i flera sammanhang sagts att Sverige behöver 500 000 nya jobb. De flesta partier har också sagt att dessa i huvudsak måste skapas i den privata sektorn och i små företag. Därför är det viktigt att regelsättarna bryr sig om vad som sker i småföretagarsektorn, när det förekommer märkliga upphandlingar som förefaller vara direkt misshandel av mindre företag - de tvingas lägga ned på grund av något som kan uppfattas som dumpningspriser från en statlig gigant. Herr talman! Jag skulle vilja följa upp mina interpellationsfrågor med några kompletterande frågor. Först vill jag fråga arbetsmarknadsministern om det är tillfredsställande att priserna på nästan exakt samma utbildning är upp till 100 % dyrare på orter där AMU-gruppen har monopol, till skillnad från de orter där man har konkurrenter. Är det tillfredsställande att lagen om offentlig upphandling tillämpas på ett sådan sätt att den situationen uppstår? Borde man inte dessutom ta kritiken som kommer från småföretagarna och deras organisationer på stort allvar?
Herr talman! Prisdumpning är förbjudet enligt konkurrenslagen, 19 kap. Där står att missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på den svenska marknaden är förbjudet. AMS har i sina föreskrifter angivit följande faktorer för upphandling av arbetsmarknadsutbildning: Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft jämfört med utbudet från det reguljära utbildningsväsendet. När behovet är fastställt skall länsarbetsnämnden fordra in anbud från utbildningsanordnare och anta det bud som bedöms vara förmånligast. Sedan 1986 kan länsarbetsnämnderna välja fritt mellan olika utbildningsanordnare. Det har betytt att konkurrensen har ökat och att AMU-gruppens andel av länsarbetsnämndernas utbud har minskat över åren. Jag kan nämna några siffror för att illustrera det. 1994-95 hade man 36 %. Detta borde vara ett mått på att det ändå har kommit in nya aktörer på marknaden. Det har kommit in framför allt små kunskapsintensiva bolag, som vi för övrigt i annan statistik kan se är en tillväxtbransch nu. Det gläder mig mycket. Jag har alltså litet svårt att förstå kritiken om att detta skulle vara något som jätten AMU äter upp och att ingen annan kan komma till. Det är inte sant. Jag har förstått att något eller kanske flera av dessa fall är anmälda till Konkurrensverket, och då är det deras sak att bedöma om något fel har begåtts. Om det har gjort det, får detta naturligtvis justeras. Men för dagen kan jag inte ha några åsikter om det, eftersom jag inte har gjort den undersökning som det ankommer på Konkurrensverket att göra. Jag utgår ifrån att de sköter sitt arbete. Därmed kan jag inte heller besvara frågan om det är tillfredsställande att prisvariationerna är så stora som Per Westerberg påtalade. Jag har inte granskat de olika buden. Det tycker inte jag att jag som minister egentligen skall göra. Om det är så illa som Per Westerberg säger, kommer Konkurrensverket att granska detta, och då kan vi kanske fortsätta debatten i anslutning till det.
Herr talman! Det finns ett ägaransvar i varje företagsgrupp. Det finns nästan inga privata företagsgrupper som kommer i klammeri med Konkurrensverket och konkurrenslagarna på det sätt som statliga företag gör. Det ankommer även på statsråd och de ägarrepresentanter som finns - i synnerhet när man har politiska tjänstemän i styrelsen för AMU-gruppen - att utöva en naturlig styrning och se till att man gör schysta upphandlingar och har en schyst budsättning. I de tre nämnda länen får man mycket snabbt grepp om anbudsnivåerna för vissa utbildningar, där AMU-gruppen är totalt dominerande över landet. Där konkurrens finns halverar AMU-gruppen priset, medan det blir i det närmaste dubbla priset där gruppen har monopol. Det kan inte vara tillfredsställande för en upphandlare att acceptera den formen av beteende, och det måste ligga i regerings och riksdags intresse att komma till rätta med detta och försöka ändra förhållandena för att spara statsmedel och få riktiga konkurrensförhållanden på utbildningsmarknaden i dessa delar. Saken är mycket anmärkningsvärd. Inte i något privat företag som fann den typen av prisbild när man skulle köpa in varor skulle man någonsin acceptera att ställas med en enda leverantör i framtiden, när konkurrenterna försvinner till följd av upphandlingsbeteendet och anbudsgivningen. Nu, herr talman, ligger både AMS och AMU gruppen under Arbetsmarknadsdepartementet, och jag tycker faktiskt att det faller under statsrådets ansvar att i alla fall se om det finns enkla åtgärder man kan vidta för att den här typen av beteendemönster skall kunna undvikas. Det är fråga om ett småföretagarklimat där nästan alla partier här i riksdagen bekänner sig till att vilja hjälpa till, och ge rimliga regler till småföretagarna. Man borde då också kunna se till att det blir ett rimligt beteendemönster på det här området. Herr talman! Jag har en sista fråga till arbetsmarknadsministern. Det cirkulerar rykten, som jag förutsätter är helt felaktiga, om att länsarbetsnämnderna skulle ha fått till uppgift att försöka upphandla så mycket som möjligt från AMU-gruppen.

Herr talman! Den frågeställning Per Westerberg tar upp i sin interpellation gäller tydligen många ställen här i Sverige. Jag har råkat på den i mitt län när jag har varit i kontakt med ett utbildningsföretag i Jag blir något förvånad när statsrådet säger att hon inte har tittat på och tagit del av de siffror som finns. Det är ju bara att begära in dem av länsarbetsnämnden! Det gjorde jag, och jag fick dem mycket snabbt och korrekt och på ett föredömligt sätt. I arbetsmarknadsministerns svar sägs det att länsarbetsnämnderna genomför bra och korrekta upphandlingar. Under avtalsperioden den 1 oktober gruppen. Ändå fick AMU-gruppen utbildningen. STUC har väckt talan vid Gävle tingsrätt. Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att länsarbetsnämnderna skall upphandla utbildning på ett långsiktigt konkurrensbefrämjande sätt, om det jag nu anför är riktigt? Vidare har AMU-gruppen sänkt priserna på de områden där det finns konkurrens. Det syns mycket tydligt i den statistik som finns. Arbetsmarknadsministern skulle kanske också ha kunnat tagit reda på detta. I Söderhamn har detta anmälts till Konkurrensverket, och jag förväntar mig att det behandlas på ett korrekt sätt. Kommer statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av AMU-gruppens beteende om Konkurrensverket fäller den upphandling som har gjorts? Statsrådet anför också att regeringens utbildningssatsning, det s.k. Kunskapslyftet, kommer att innebära ett minskat behov av arbetsmarknadsutbildning. Det vore intressant att höra statsrådets synpunkter på skälen till att det över huvud taget skall finnas ett statligt bolag som håller på med utbildning när det finns privata företag som kan sköta det på ett likvärdigt och i vissa fall kanske t.o.m. bättre sätt, och tydligen också på ett billigare sätt. I praktiken har man ju sett att AMU-gruppen sänker sina kostnader där det finns konkurrens. Vilka är skälen till att arbetsmarknadsministern vill behålla AMU-gruppen som ett statligt bolag?

Herr talman! Jag tar mitt ägaransvar för detta. Om det skulle visa sig att det är rätt som Per Westerberg och Patrik Norinder säger får jag naturligtvis utöva ägaransvaret i den situationen. Men jag tycker att det är fel att föregå en prövning som nu skall göras av Konkurrensverket. Det är fel av mig som minister att gå in och ha synpunkter på om det är AMU eller något annat bolag uppe i Söderhamn som skall få den och den utbildningen. Det ankommer inte på ministern att göra det. AMU-gruppen är ett bolag - det såg den borgerliga regeringen till. Då skall det också skötas enligt principerna för ett sådant. Först när oegentligheter uppdagas går man in från ägarens sida och vidtar åtgärder. Jag tycker att diskussionen kanske är litet tidigt kommen. Jag vill återigen påminna om utvecklingen, Per Westerberg. Det låter här som om AMU-gruppen AB fortfarande har en kolossalt dominant ställning eller som att det helt enkelt bara finns ett företag. Men så är det inte! Vi är båda överens om att en utveckling av små och medelstora företag är bra. Vi kan konstatera att den utvecklingen går framåt. Det är en glädjande sak i det annars så dystra Sverige att dessa företag växer upp och blir större och större. Det handlar om kunskapsintensiva företag som många gånger utbildar olika typer av personalkategorier. Detta är roligt och bra, och jag tycker att vi gemensamt kan glädja oss åt det. Detta gör självfallet också att AMU-gruppen AB utsätts för en konkurrens, som vi också är överens om kan vara befrämjande och nyttig. Det har även de siffror visat som jag alldeles nyss redovisade. Patrik Norinder tar upp frågan om varför det behövs ett statligt bolag över huvud taget. Jag vet inte om han ställde den frågan till den borgerliga regeringen som bolagiserade AMU. Jag vet inte heller om det fanns en tanke om att detta var ett steg på vägen mot någonting annat. Det är möjligt, kanske t.o.m. troligt, att det var tanken åtminstone från moderat utgångspunkt. Jag har sagt i mitt svar vad som skall hända med AMU-gruppen AB. Jag har offentligt sagt att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med detta inom en inte alltför avlägsen framtid.
Herr talman! Ett ägaransvar är inte bara ett ansvar som går in när ett bolag blir fällt i domstol. Jag tror inte att vi skulle vara tillfredsställda om privata ägare skötte sina företag på det sättet. Det är inte den typen av låt-gå-politik, där man låter ledningarna göra precis vad som helst, som vi vill ha. Jag begär inte att man skall gå in och detaljstyra eller ens att man skall gå in i några stora saker. Men man skall kunna ställa frågor om man upplever att det förefaller finnas risk för uppenbart dåliga förhållanden på vissa områden. Man måste kunna tillförsäkra sig att så inte längre är fallet. Jag tycker att detta är ett anständighetskrav från varje ägare, oavsett om man är privat eller statlig. Jag tycker att det även ankommer på Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna att konstatera att det är något skumt med upphandlingarna om kostnaderna för samma utbildning är nästintill dubbelt så höga där AMU-gruppen är ensam leverantör. Lagen om offentlig upphandling medger faktiskt att man gör avsteg från bara lägsta principen i varje enskilt fall för att ta ett litet större grepp, och därmed större kostnadseffektivitet, i upphandlingarna. Långsiktigt kan detta kanske också säkra en konkurrens som ger ett bättre utfall. Herr talman! Låt mig till sist bara konstatera att jag också är glad över att det blir fler utbildningsföretag. Sverige behöver detta för svensk arbetsmarknad och mer kvalificerad arbetskraft. Men ännu är AMU gruppen kolossalt dominerande på viss slags utbildning där den av tradition har varit utomordentligt stark, och det är den som berörs i den här debatten.
Herr talman! Det förvånar mig något att statsrådet inte tar ägaransvaret när signalerna är så här tydliga. Från flera delar av landet hör vi om dumpning av priserna och att AMU-gruppen fått genomföra utbildningar trots att de har varit dyrare. Det förvånar mig mycket att statsrådet inte tar till sig detta och agerar. Ute i landet finns starka misstankar om att de pengar som staten nu har tillskjutit, 600 miljoner kronor, används för att knäcka de privata utbildningsanordnarna. Jag hoppas att statsministern kan dementera detta. Detta är ju inte meningen med pengarna, utan de skall vara till hjälp för att kunna klara det hela. Det hade varit bättre om man hade kunnat se AMU-gruppen likvideras i den ordning Moderaterna har sagt i en motion. Jag hoppas att statsrådet nu tar det ägaransvaret. Jag tycker att så borde ske.
Herr talman! Jag är arbetsmarknadsminister och inte statsminister, Patrik Norinder. Jag tackar för benämningen. Det var vänligt tänkt, men så är inte fallet. Låt mig avslutningsvis säga några saker. Under en offentlig debatt och inför en interpellationsdebatt sitter jag inte bara bakom mitt skrivbord och låter Konkurrensverket göra vad man skall göra. Det är klart att jag dessutom ställer frågor och träffar företrädare för bolaget. Något annat vore, precis som ni säger, inte att ta sitt ansvar. Innan vi kommer tillbaka till riksdagen har vi gjort en oerhört noggrann företagsanalys för att på bästa sätt kunna beskriva och komma med förslag till hur vi tycker att framtiden skall se ut. I den dialogen har jag självfallet ställt frågor om detta. Det vore konstigt annars. Att däremot gå in i sifferexercisen, som ni gör litet grand, tycker jag inte är min sak. Det får faktiskt Konkurrensverket göra. Sedan får vi se vad man kommer fram till. Jag vill också säga att det har skett en del ommöbleringar här. Man har fått en ny styrelse och ny verkställande direktör. Det är jag som har utsett styrelsen och dess ordförande, och de har utsett en direktör. Det finns ingen som helst anledning för mig att uttala något annat än ett mycket starkt förtroende för såväl styrelsen, dess ordförande som den verkställande direktören.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig dels vad jag avser att göra för att både industrin och hushållen skall stå skadeslösa vid den planerade förtida kärnkraftsavvecklingen, dels om en småhusägare med direktverkande el kan känna sig säker och inte behöver oroa sig för kraftiga skattehöjningar och andra negativa effekter till följd av kärnkraftsavvecklingen. Statsministern underströk i regeringsförklaringen att omställningen av energisystemet skall genomföras så att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. Kostnaderna för omställningen måste fördelas så att de inte slår på sysselsättningen i industrin. Det är självklart eftersom regeringen har satt upp målet att halvera arbetslösheten till år 2000. När det gäller energiskatterna har riksdagen beslutat om ett antal åtgärder på skatteområdet för att sanera de offentliga finanserna. De senast beslutade förändringarna av energiskatterna syftar till att finansiera en bred satsning på utbildning (bet.

Herr talman! Jag tackar för de svar jag har fått. Som framgår av min interpellation vill jag i första hand ha en debatt om effekterna för hushållen, speciellt för småhusägare med direktverkande el, av en eventuell förtida avveckling av kärnkraften. Av svaret att döma är Anders Sundström och jag numera, i alla fall just nu, överens om att det kostar att förtidsavveckla kärnkraften. Vi tycks också vara överens om vem det är som kommer att få betala en eventuell förtida kärnkraftsavveckling. Kostnaderna kommer att drabba de enskilda medborgarna. En stor del kommer givetvis de som har direktverkande el att få stå för. I dag är det ungefär 600 000 hushåll som har direktverkande el. Det betyder att ungefär 2 miljoner medborgare berörs av detta. Däremot är vi inte överens om huruvida de kostnader som blir vid en förtida avveckling är rimliga. Anders Sundström tycker att det är ett rimligt pris. Jag som moderat tycker att det är ett orimligt pris. Det är helt oacceptabelt. Ingen vettig människa som har ett visst sinne för ekonomi skulle t.ex. föreslå att man river sitt hus som är relativt nytt och bra för att bygga upp ett nytt eller att man kör ned sin bil i sjön för att köpa en ny. Det är inte att använda det ekonomiska utrymme man har på ett bra sätt. Det är total kapitalförstöring. Ändå tycks det vara det synsätt och de utgångspunkter man har i de pågående förhandlingar som Anders Sundström leder. Att göra investeringar i nya system är att få medborgarna att slänga pengarna i sjön. Herr talman! Jag undrar också vilket utrymme Anders Sundström tror att de enskilda medborgarna har för att göra nya investeringar. Det lilla utrymme de har skulle kunna öka köpkraften. Det behöver vi för att tillväxten skall öka och för att arbetslösheten skall minska. Skall detta utrymme användas? Skall de ta av eventuellt sparade pengar? Eller kommer regeringen och Anders Sundström att föreslå skattelättnader och skattesänkningar för att skapa ett utrymme? Hittills har det bara varit skattehöjningar. Sedan kan man ju undra vad småhusägarna skall tro. Skall de våga göra satsningar? De vet ju inte vad politikerna bestämmer nästa dag. Det är kanske så att det energisystem man satsar på kommer att förbjudas eller beskattas jättehårt. Dessutom finns ju osäkerheten att vad Anders Sundström säger till mig i dag kanske inte gäller i morgon. Egentligen är det anledningen till min interpellation som jag skrev i december. Ena dagen fick vi veta att hushållen skulle få subventioner för att eventuellt göra om energisystemen. Nästa dag fick vi veta att de absolut inte skulle få några subventioner för att byta ut systemen. Sedan fick vi plötsligt veta att direktverkande el skulle förbjudas. Det är väldigt svårt att veta vad som gäller. Ibland har det också framkommit av debatten att ministern har trott att det inte kostar någonting att avveckla kärnkraften. Det skulle inte bli några kostnader vare sig för hushållen eller för industrin. Jag vet inte vem Anders Sundström har försökt lura eller manipulera, om det är sig själv eller de han förhandlar med. Men medborgarna har nog hela tiden förstått att detta kostar pengar och att det är de som kommer att få betala i slutändan. Min fråga är fortfarande hur Anders Sundström skall åstadkomma en eventuell förtida avveckling av kärnkraften utan att det uppstår orimliga kostnader för hushållen. Jag tycker inte att jag har svar på det. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får det. Väldigt många som bor i hus med helt eller delvis direktverkande el är oroliga och hör av sig. Vad kommer att hända med dem? Jag tycker att jag kan kräva ett svar på den frågan i dag.
Herr talman! Den fråga som Marietta de Pourbaix Lundin har riktat in sig på är effekterna för hushållen. Jag håller helt med om att de kan bli mycket kännbara, kanske rent av ödesdigra för vissa familjer. Mina egna barn bor t.ex. i ett område i Karlstad där det icke var tillåtet - observera detta! att installera någon annan typ av energi än elenergi i huset. Det skulle kosta dem kanske hundratusentals kronor att ställa om sin fastighet, och jag är inte säker på att de klarar av det. Många medborgare är i det predikamentet i dag, och de är väldigt oroliga. Jag kommer från ett län, Värmlands län, med stora basindustrier inom järn-, stål och skogsindustri och kemisk industri. Alla dessa industrier kräver stora mängder energi, liksom tillgång till billig energi. För Värmlands del, som redan har varit och är hårt drabbat av nedläggningar av industrier - senast Kils slakteri och tobaksfabriken i Arvika - är det något av ett dråpslag om effekterna av en förtida kärnkraftsavveckling blir höga elpriser. I en tidning utgiven av skogen, kemin, gruvorna och stålet har uppgetts ett antal orter i Sverige som skulle drabbas mycket hårt av kraftigt höjda elpriser vid en förtida kärnkraftsnedläggning. Jag kan faktiskt räkna upp dem i bokstavsordning, och jag finner att väldigt många orter i Värmland drabbas. Det är Arvika, Björneborg, Eda, Grums, Hagfors, Hammarö, Skoghall, Kristinehamn, Lesjöfors, Munkfors, Nykroppa, Storfors, Sunne och Säffle - de flesta av våra tätorter! Tillsammans med Isa Halvarsson i Folkpartiet gjorde jag nyligen ett besök vid Uddeholm Tooling i Hagfors. Hagfors liksom Munkforsområdet i Värmland har drabbats synnerligen hårt under de senaste åren. Det fanns mycket stora bekymmer häromåret när det gällde Hagfors. Man trodde på en kanske total nedläggning. Dess bättre har Böhler-Uddeholm funnit att det tillverkas mycket bra stål i Hagfors. Man har lyckats profilera sig och befästa sin ställning som världsledande när det gäller verktygsstål. Böhler i Österrike har helt nyligen investerat ca 140 miljoner i högförädling av stål. Vi kan inte konkurrera med lägre priser, men väl med bättre produkter, var den samfällda meningen hos både företagsledning och representanter från samtliga fackliga organisationer. Företaget betalar i dag ca 50 miljoner årligen för sin energi. Oavsett vad ministern har sagt i sitt svar var åtminstone företagsledning och fackliga representanter helt överens om att energipriserna kommer att bli mycket högre den dag ett kärnkraftverk stängs. Vad skulle då effekterna bara för det här företaget bli? Företagsledningen säger, utan att vara motsagd, att ca 300 personer får gå, och man får också räkna med 15-20 % lägre löner om företaget över huvud taget skall kunna hävda sig i konkurrensen. Värmland har i dag ca 12 000 arbetslösa. Det är 1 000 fler än för ett år sedan. För jobbens, för Värmlands och för Sveriges skull ber jag, herr näringsminister: Avveckla inte kärnkraften i förtid!
Herr talman! Det är intressant att lyssna på damerna. Bara en kort reflexion: Vi tre vill alla avveckla kärnkraften. Jag skulle tro att ni två företrädde linje 1 i folkomröstningen, dvs. de nuvarande reaktorerna skulle användas under sin tekniska livslängd och de skulle ersättas i den takt som vi tog fram alternativen. Ni beskriver det så att om denna avveckling sker under en längre period - då inträffar katastrofen. Allt går åt fanders. Alla industrier slås ut. Gullan Lindblad sade t.o.m. att elpriset kommer att bli mycket högre när ett kärnkraftverk stängs. Gullan Lindblad har beslutat stänga och vill stänga tolv reaktorer - på sikt. Det betyder att det inträffar en sådan stängning. Det som för mig är så konstigt är att om man försöker göra denna omställning under en längre period, för att undvika just det Gullan Lindblad beskriver - då inträffar katastrofen. Men om man bara låter allt gå och först när grejorna är slut stänger alla tolv reaktorerna - då inträffar himmelriket. Vari består denna matematiska begåvning? Jag har faktiskt litet svårt att följa den. Det måste ju ändå vara så att en förutsättning för att man skall lyckas med det som Gullan Lindblad och Moderaterna, liksom Socialdemokraterna, har lovat, nämligen att ställa om från kärnkraft till andra alternativ, är att man planerar för det, att man i god tid börjar investera i alternativen och att man successivt fasar ut kärnkraften. Gör man på det oplanerade sätt med basindustrin som Gullan Lindblad beskriver, är det ytterst allvarligt. Jag tycker inte att det krävs så väldigt mycket logik för detta. Det är svaret på Gullan Lindblads fråga. Lundin, handlar om småhusen. Jag vill säga att i Sverige har vi, framför allt under 1980-talet - slutet av 70-talet och början av 80-talet - investerat mycket i elberoende för uppvärmning av hushållen. Det är inte något speciellt effektivt sätt att värma upp hus på, och det är klart att vi successivt också skall fasa ut detta. Jag tror att det tjänar hushållen att göra det på ett begåvat sätt. Vi fyra partier som finns kvar i samtalen om en omställning känner ett ansvar för att genomföra den omställningen så att småhusägarna inte drabbas på samma sätt som skulle ske om man bara blundade och sedan stängde de tolv reaktorerna när de tar slut. Det inträffar nämligen exakt samma sak då, med den skillnaden att allt kommer på en gång i stället för att man försöker åstadkomma det på ett balanserat sätt. Jag tycker att det är rätt begåvat att använda den här perioden av hög arbetslöshet till att investera i alternativen. För att alternativen skall vara lönsamma krävs ju faktiskt också att det finns en efterfrågan på energi för dessa alternativ. Det innebär att man måste koppla ny produktion till en utfasning av den gamla. Annars finns det faktiskt ingen efterfrågan på den nya produktionen. Man måste också se till att det nya man nu tar fram för de första reaktorerna är av sådant slag att priserna blir ungefär desamma som för alternativet med el. Till Marietta de Pourbaix-Lundin vill jag säga: Det är inte alltid säkert att det är klokt att riva ett hus - det är riktigt. Men det är inte heller alltid klokt att bygga om det till vilket pris som helst. Det kan faktiskt finnas fog för att ibland fasa ut ett gammalt hus och bygga något nytt. Det tror jag att Marietta de Pourbaix-Lundin har lärt sig, om inte annat i sitt tidigare arbete.
Herr talman! Jag tycker att jag fortfarande inte har fått svar på min fråga om hur det skall gå till och om vilket råd man ger till dem som har direktverkande el. Det skall ske en successiv utfasning. Men vilka är alternativen som skall användas i den successiva utfasningen? De skall ju vara ekonomiskt försvarbara och ekonomiskt neutrala, och miljömässigt skall de också hålla. Det har vi inte fått ett enda svar på. Det Columbi ägg tror jag inte att Anders Sundström har hittat än. Anders Sundström lägger i svaret till mig ut dimridåer, tycker jag. Han försöker på något sätt måla ut en förskräcklig bild och säger att om marknaden skulle sköta det här skulle det bli mycket mer katastrofalt för alla, både hushållen och industrin. Marknaden vill ju ändå behålla kärnkraften så länge den är tekniskt möjlig att använda. Det som nu pågår är en diskussion om en förtida avveckling, innan den tekniska livslängden på kärnkraftverken är förbrukad. Man håller på med datumexercis. När man inleder avvecklingen skall man successivt ta nästa. Det är i alla fall vad vi genom massmedierna får veta sägs i diskussionerna. Jag tycker att Anders Sundström visar en enorm övertro på politiska beslut. Här hade det nog varit mycket bra om marknaden fått sköta detta. Varför skall vi över huvud taget förtidsavveckla? Som Anders Sundström mycket riktigt säger hade linje 1 och linje 2 samma framsida. Jag hittade faktiskt linje 1:s valsedel hemma, och jag skall läsa vad som står - jag tycker att det kan upprepas många gånger: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Är det välfärd att medborgarna skall använda det lilla ekonomiska utrymme de eventuellt har eller kan få, eller sparade pengar, till att göra investeringar i ett nytt energisystem? Är det att utveckla välfärden i Sverige? Blir vi alla rikare av det och får mer välfärd? Jag tycker att svaret är nej. Till bilden hör också att väldigt många som har direktverkande el har blivit rådda till det. När de byggde sina hus gick de till sina energiverk, ofta offentligt ägda, och frågade vad de skulle satsa på, eftersom de började från scratch. Direktverkande el är det absolut bästa att satsa på, både ekonomiskt och miljömässigt, blev svaret. Och här står de nu plötsligt med skägget i brevlådan, om vi får en förtida kärnkraftsavveckling, och får betala notan för det här. Industrin skall ju hållas skadeslös. Det är ingen som riktigt tror på det heller, och även om det här skulle drabba industrin på något sätt kan ju den ta ut det i höjda priser som vi medborgare ändå får betala. Min fråga är alltså: Vad avser Anders Sundström att göra? Jag har inte fått något svar på vad alternativen är. Vilket råd ger Anders Sundström till dem som har direktverkande el? Vad skall de göra? Att vi nu fasar ut det på längre tid hjälper inte. Skall de göra nyinvesteringar - vi kan bortse från all sifferexercis; det är ointressant om det kostar 30 000 kr eller 90 000 kr - som förmodligen absolut inte lönar sig? De har egentligen blivit lurade att satsa på direktverkande el. Jag skulle inte känna mig lugn av svaren vi fått hittills om jag hade direktverkande el. Jag skulle tvärtom bli ännu oroligare, eftersom alternativen inte finns och vi skall avveckla. Det är väl bättre att satsa pengarna på att utveckla nya system än att avveckla och skapa panik. Det är ju inte bara ett kärnkraftverk som skall avvecklas, utan det skall beslutas om fler och fler i förtid.
Herr talman! Både Marietta de Pourbaix-Lundin och jag bekände oss ju till linje 1, och som hon här har sagt var det vår mening att kärnkraften skulle användas så länge den är säker och effektiv, dvs. producerar billig energi. Vem har sagt att avvecklingen skall ske oplanerat? Ett fel har väl varit att man över huvud taget inte har fått forska kring alternativ. Man har liksom lagt en död hand över hela kärnkraftsdebatten. Det är naturligtvis hög tid att diskutera de frågorna, men varför då kasta ut de partier, Anders Sundström, som är beredda att göra den här avvecklingen med förnuft? Jag förstår inte det. De svenska kärnkraftverken är faktiskt bland de säkraste i världen. De är utsatta för en väldigt rigorös kontroll, och det är väldigt bra. Jag kan hälsa från fackrepresentanterna i Hagfors, som säkert står Anders Sundström mycket nära i andra frågor, att har vi så god råd, hjälp då våra grannar i öst att förbättra sina mycket osäkra kärnkraftverk! Jag vet att vi i viss mån har gjort detta. Det är bättre att satsa resurserna där. Vi vet ju att bara det blir en riktig köldknäpp får vi importera el från Finland och indirekt från Ignalina, Sosnovyj Bor eller vad de heter. Det är alltså faktiskt icke någon säker energi ni är på väg att åstadkomma. Tvärtom kommer det att bli väldigt ödesdigra effekter för vår sysselsättning, samtidigt som vi säger, och regeringen har sagt, att vi skall halvera arbetslösheten till år 2000. Det här kommer att få massarbetslöshet som följd.
Herr talman! Låt mig först bara konstatera att alla vi tre har sagt att vi skall avveckla kärnkraften. Marietta de Pourbaix-Lundin läste bara halva linje 1:s valsedel. Jag har den inte framför mig, men jag var också med i den där folkomröstningen. Det står också att ni skall börja i den takt som det kommer fram alternativ. Ni kan läsa den exakta formuleringen så småningom, när ni får en chans till det. Men det viktigaste är att alla vi tre är ansvariga för att ta fram alternativ, för vi tre har faktiskt på politisk väg beslutat att reaktorerna skall stängas. Min bedömning är att vi lättare klarar det om vi gör det under en längre period än om vi gör det under en kortare period. Det tror jag är ganska klokt resonerat. att vi tidigarelägger påbörjandet av avvecklingen, innebär inte för den skull att vi också tidigarelägger den sista reaktorn, och det har heller inte sagts. Vad jag har konstaterat är att det nu finns alternativ som gör det möjligt att påbörja omställningen - precis som det står på linje 1:s valsedel. Vi kan nu påbörja omställningen, dvs. stänga de första reaktorerna. Det finns i dag konkurrenskraftiga alternativ som gör att vi kan stänga dessa reaktorer och minska belastningen på hushållen. I dag är det faktiskt många hushåll - inte med direktverkande el men med vattenburet elsystem - som med lönsamhet kan investera i alternativ i stället för el. Jag är lika medveten som ni om hur detta slår i basindustriorter. Jag är lika medveten som ni om vilken betydelse eluppvärmningen har där det råder kallt klimat. Det tror jag att jag kan förstå minst lika bra som ni. Det finns alltså inget intresse från min sida av att påbörja omställningen på ett sådant sätt att det hotar hushåll och industri. Däremot är det min övertygelse att om vi ingenting gör sätter vi både industrin och hushållen i en mycket obehaglig situation. Förr eller senare skall ju dessa reaktorer stängas av, och om alla tickar och går och ingen investerar i alternativen blir det en väldigt tung börda för de personer som då måste bära den. Jag anser att det är klokt att använda den här arbetslöshetsperioden för att bygga alternativen - inte för att lägga pengar i att stänga reaktorer utan för att lägga pengar i alternativen. Men för att alternativen skall komma fram måste det faktiskt också finnas en efterfrågan, och efterfrågan uppstår som ett resultat av att utbudet av el minskar och alternativen byggs ut. Det är det programmet som vi fyra partier nu resonerar om. Jag anser, boende i en ort där basindustrin är oerhört viktig och i en region där kölden är hård och elanvändningen stor, att er position är mycket farligare för vår basindustri och de svenska hushållen än att göra omställningen på ett lugnt och sansat sätt.
Herr talman! Det sista Anders Sundström säger innebär egentligen att man skall strypa tillförseln av el från kärnkraftverken för att tvinga konsumenterna att köpa el någon annanstans ifrån, utan att vi har fått veta var den här elen skall komma ifrån. Vi har fortfarande inte hört vilka alternativen är. Jag skall utnyttja min sista tid till att ge Anders Sundström chansen att säga att det här inte går. Det går inte att förtidsavveckla kärnkraftverken. Konsekvenserna är orimliga, både för industrin och för hushållen. Jag vill också be Anders Sundström att inte låta ett parti som har byggt upp hela sin existens de senaste 20 åren på en enda fråga, kärnkraftsfrågan, bestämma, dvs. Centern. För de flesta i Sverige framstår det som nu pågår i energiförhandlingarna som ett spel där ett antal partier är med. Insatsen är hög, och den betalas av svenska folket - utan att det har blivit tillfrågat om det vill vara med i det här spelet. Utgången vid en eventuell förtida kärnkraftsavveckling är dessutom given: Vi blir alla förlorare. Det finns alltså inga vinnare. Anders Sundström har faktiskt chansen här i kammaren i dag att säga: Det blir ingen förtida kärnkraftsavveckling. Jag tycker att han borde ta den chansen och visa att han står för en del av det han har sagt här uppe i talarstolen. Han säger ju egentligen det - men så har han de andra partierna som han skall samarbeta med och som skall få bestämma. Om jag hade haft tid skulle jag ha läst resten av valsedeln, eftersom det där talas om att de kärnkraftverk som skall avställas skall göra det av säkerhetsskäl. Såvitt jag nu förstår är det inte det som avgör utan det är ägarförhållandet. Det betyder att vem som äger kärnkraftverket kommer att vara avgörande för vilket kärnkraftverk som avställs. Redan där har man alltså gått ifrån folkomröstningen.
Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har ju tid att läsa valsedeln efter debatten. Där står just hur omställningen skall påbörjas. Nu återstår egentligen bara en fråga, nämligen varför jag inte tar fram alternativen. Jag har hela tiden sagt att reaktorer skall stängas av i den takt som vi tar fram alternativ, dvs. hushållning och byte av energislag, alltså i den takt som vi hushållar och tar fram alternativ till att producera el. Jag kan alltså svara obetingat ja. Det är på det sättet som det skall gå till. Först skall man ha alternativen, därefter kan man stänga kärnkraftverken. Centern kan försvara sig själv. Men jag måste, Marietta de Pourbaix-Lundin, säga att när ni säger att Centerns hela existens bygger på kärnkraften, då är det faktiskt okunnigt. Det har funnits frågor som har varit mycket större för Centerpartiet. Jag skall bara nämna en fråga som är ganska viktig även för mig, nämligen den regionala utjämningen. Man kan bara se efter på vilka orter som Centern är stark. Det är faktiskt på orter där elanvändningen är hög, och där basindustrin är rätt betydande. Det är därför en mycket dålig kunskap som Marietta de Pourbaix Lundin har om detta parti.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om regeringen avser att ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att kommuner ges möjlighet att förhindra bergsklättring i berg där känsliga fågelarter häckar och om regeringen avser att på något annat sätt lösa konflikter mellan klättrare och naturvård genom generella lagar och regler. Jag kan inledningsvis försäkra Gudrun Lindvall att vi värnar den biologiska mångfalden i de biotoper som anges som särskilt viktiga för nämnda störningskänsliga fågelarter. Av 5 och 45 §§ i jaktlagen framgår att var och en skall visa viltet hänsyn samt att viltet, dvs. vilda däggdjur och fåglar, inte får uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt, detta gäller under hela året. I naturvårdslagens 14 b § finns dessutom möjlighet att avsätta områden som fågelskyddsområden och förbjuda tillträde till området under hela året eller under en viss del av året. Sådana förbud är vanligt förekommande för att säkerställa att inte fåglarna störs under häcknings eller uppfödningsperioderna. Vidare kan länsstyrelsen, eller efter delegation kommunen, inrätta naturreservat eller naturvårdsområden inom områden där särskilda åtgärder behövs för att skydda eller vårda naturmiljön. En möjlighet, som har tillämpats, är att man genom föreskrifter för naturreservat har förbjudit bergsklättring. Kommunerna ges härigenom ett redskap för att lösa en del av de konflikter som en intensiv friluftsaktivitet kan förorsaka. Som medlem i EU omfattas Sverige dessutom av det s.k. fågeldirektivet. Enligt artikel 4.1 i fågeldirektivet skall vissa skyddsåtgärder vidtas för livsmiljöerna för vissa särskilt skyddsvärda fåglar, bl.a. jaktfalk och pilgrimsfalk. Detta skall bl.a. ske genom avsättande av särskilda fågelskyddsområden. Sverige har hittills anmält 225 sådana skyddsområden till kommissionen. De förbud och skyddsformer som jag nyss redovisat utgör de redskap som kommuner och länsstyrelser i dag kan använda för att lösa eventuella konflikter mellan naturvård och bergsklättring. Jag vill i detta sammanhang framhålla att möjligheten att utöva friluftsliv inom ramen för allemansrätten naturligtvis inskränker sig till aktiviteter som inte skadar naturen. Naturvårdsverket har i rapporten "Allemansrätten och kommersen" lämnat regeringen förslag och rekommendationer för att lösa vissa problem med främst kommersiellt nyttjande av allemansrättslig mark. Regeringen har överlämnat rapporten till Miljöbalksutredningen som föreslagit att det skall bli möjligt att föreskriva om anmälningsplikt för verksamhet som innebär att friluftsliv organiseras, såväl kommersiell som ideell verksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall alltså kunna meddela föreskrifter om att inom landet eller en del av landet anmälan alltid skall göras i fråga om särskilda slag av verksamheter som kan medföra skada på naturmiljön. Om anmälningsskyldighet föreligger får verksamheten inte påbörjas innan anmälan har skett. Den anmälningsmottagande myndigheten får förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada. Om åtgärderna inte är tillräckliga får myndigheten förbjuda verksamheten. Enligt Miljöbalksutredningen skapas härigenom möjlighet att få en bättre bild av vilka aktiviteter som förekommer i känsliga områden och genom förelägganden och förbud ingripa mot verksamheter som är skadliga för naturmiljön. Regeringen bereder för närvarande utredningens förslag. Det finns således i dag möjligheter att förhindra eller lösa de konflikter som Gudrun Lindvall tagit upp. Frågan om behov av ytterligare lagstiftning kommer att tas upp i regeringens förslag till ny miljöbalk.
Herr talman! Det här är kanske en ny fråga. Det antyder kanske också miljöministerns svar, eftersom det inte finns så mycket svar att lämna. Det är därför som jag vill aktualisera detta. Frågan har kommit upp därför att det finns ett antal kommunekologer som börjat känna en viss oro för denna verksamhet. I de allra flesta fall kommer man överens mellan ornitologer, klättrare och kommuner vilka berg som är känsliga och där man inte skall klättra. I dessa fall behövs inga regler alls. Då vet man att klättrarna sköter detta. De är än så länge väl organiserade. Men klättersporten ökar ju, och det blir alltfler som kanske inte riktigt lyssnar till de rekommendationer som det egna förbundet lämnar. Dessutom kan vi se att både berguv och pilgrimsfalk är på väg tillbaka till de svenska markerna. Framför allt börjar det finnas berguv i alltfler berg. De instrument som miljöministern har angett, dvs. att vi antingen skulle kunna inrätta fågelskyddsområden, naturreservat eller naturvårdsområden, är instrument som inte riktigt fungerar i detta fall. Först och främst kan vi se att det tar upp till fem år att färdigställa fågelskyddsområden. Vi har gjort ett antal försök i den kommun som jag kommer från. Det tar mycket lång tid, och det är länsstyrelsen som skall besluta om detta. Att inrätta naturreservat kan ta ännu längre tid. Det finns ett fall som har legat i 20 år som länsstyrelsen inte har lyckats få tid att hantera. Detta är alltså instrument som är alldeles för trubbiga. Ett annat problem är att om man inrättar fågelskyddsområden så pekar man ut berg med häckningsplatser. Detta är ett dilemma. Vi vet nämligen att det finns människor som är intresserade av både ägg och ungar av dessa fågelarter. Därför vill vi se till att man kan hitta ett sätt att skydda fåglarna utan att peka ut var de finns. Det finns i dag böcker i vilka Klätterförbundet går ut och talar om vilka berg som är intressanta. Där kan man i dag hitta berg där vi vet att t.ex. berguv sedan länge har häckat. Man har inte gjort ett fågelskyddsområde därför att man har känt att det inte har funnits något hot. Och genom att man inte har gjort något fågelskyddsområde har man inte heller pekat ut att det finns något i detta berg. Det är alltså ett dilemma att det inte går att hantera fågelskyddsområdena. Då kan man fundera över hur man skall hantera detta. Om man i kommunerna skulle hamna i den situationen att man kommer i konflikt med klättrare och inte lyckas lösa den på den frivilliga vägen skulle det vara bra att ha ett instrument som innebär att man skulle kunna utfärda ett kommunalt generellt förbud för klättring inom ett större område under t.ex. en viss tid av året. Det vore alltså bra med ett lagligt instrument som är mindre trubbigt än fågelskyddsområden, naturreservat och naturvårdsområden, något som kan användas mer flexibelt och som inte är så precist att man måste peka ut var fåglarna häckar. Detta finns inte i dagens lagstiftning, och det oroar kommunekologerna. De känner att de inte har något stöd i hur de skall agera. Sedan kan vi se att det finns en återkolonisering av dessa fåglar. När de blir fler så blir fler berg upptagna. Var det sker nya häckningar vet vi inte riktigt. Om vi inte kan hitta sätt att hantera detta, kanske vi gör så att fåglarna inte kan komma tillbaka. Det finns alltså många frågor omkring hur man skulle kunna hantera detta som jag inte tycker att jag har fått svar på. Däremot inser jag att detta får vara en första diskussion om detta. Jag skulle gärna vilja höra litet mer. De instrument som finns i dag duger inte. På vilket sätt skulle miljöministern kunna tänka sig att vi skulle kunna lösa detta i framtiden? När det gäller detta med allemansrätten och kommersen kan man väl säga att det inte på något vis rör sig om organiserade verksamheter. Ofta är det en eller två personer som klättrar, men det räcker för att störa. Man kan därför säga att detta heller inte innefattas i den utredning som Naturvårdsverket har gjort och som alltså gäller allemansrätten och kommersen. Detta ligger litet vid sidan av det mesta. Vilka idéer kan finnas? Finns det någonting som man skulle kunna testa inom Miljöbalksutredningen? Kan man tänka sig att ge kommunerna ett instrument för att hantera detta?
Herr talman! Till att börja med vill jag peka på den möjlighet som ändå finns i och med naturreservaten. Om Gudrun Lindvall är tveksam till fågelskyddsområdena, därför att man pekar ut var de känsliga fågelarterna finns, är det ändå möjligt att gå via naturreservatet. Det tar inte alltid 20 år. Det är oerhört kontroversiella frågor om naturreservat inte kan inrättas inom en relativt kort tid. Inom naturreservaten kan man sedan ha föreskrifter som säger att bergsklättring inte är tillåten inom ett naturreservat. Det är ett sätt att skydda området, utan att exakt peka ut var känsliga fågelarter häckar. Om vi lämnar dagens lagstiftning och möjligheterna att via lagstiftning komma åt detta - fåglarna flyttar ju, så det här kan ibland vara ett trubbigt instrument - tror jag att en del kan göras genom frivilliga insatser. Jag vet att man på Svenska klätterförbundet numera är mycket medveten om problemet. Man har dels tillsatt en speciell grupp, dels avsatt resurser inom sin budget för att under 1997 arbeta med just de här frågorna. Man skall informera klättrarna bättre och låta de lokala klubbarna ge utbildning, så att klättrarna lär sig att ta bättre hänsyn till naturmiljön. Man kommer att utnyttja de något äldre, åtminstone de litet mera medelålders, klättrarna. Tidigare var fågelskådarna ofta också bergsklättrare. I dag är det kanske fler bergsklättrare som lärt sig att klättra på klätterväggar i någon storstad. De får litet mera utbildning av de klättrare som sedan gammalt också är fågelskådare. Jag tror alltså att även Klätterförbundet har en hel del att bidra med när det gäller att se till att känsliga fågelarter skyddas, vilket alla faktiskt har ett intresse av.
Herr talman! Fortfarande föreligger inget svar och heller inga tankar på vad vi kan göra. Vi är helt överens om att Klätterförbundet spelar en viktig roll i sammanhanget. I mångt och mycket fungerar det här, och där det fungerar är det inga problem. Där det finns ett gott samarbete mellan ornitologer och klättrare - det finns exempel på att klättrare oftare hjälper till med att märka vissa fågelungar, t.ex. pilgrimsfalksungar - är det alltså inga problem. Vad vi nu diskuterar är de situationer som uppstår, och som har uppstått, i en del kommuner och där man kan se att nämnda samarbete inte finns. Det är nya kategorier som blir klättrare. Sporten har dessutom vuxit på ett sådant sätt att det inte finns några kontakter mellan de litet äldre och erfarna klättrare som tar naturhänsyn och dem som kanske ser klättringen som en annan sorts sport och som inte kombinerar klättringen med ett naturintresse. Det är i de situationer där en konflikt uppstår som vi måste hitta ett instrument för att hantera dessa saker. Det går inte att bara säga att vi skulle kunna göra naturreservat. Naturreservat ställer helt andra krav på kommunen. Det krävs då avtal med markägaren. Det blir diskussioner, och saker tar tid. Det behöver inte alls vara så att naturen runt omkring ett klätterberg motiverar att man gör ett naturreservat av området och att pengar avsätts för det ändamålet. Kanske är det bara just berget som det handlar om. Skulle man kanske kunna tänka sig att ge kommunerna en möjlighet att lägga generella förbud mot klättring på litet större områden och under en viss tid? Jag tror inte att den möjligheten skulle behöva utnyttjas speciellt många gånger - i alla fall inte i dag. Än så länge är ju konflikterna ganska få. För att ge en möjlighet att komma till tals när en konflikt är ett faktum och frivilligheten inte riktigt fungerar gäller det att hitta ett system. Jag hoppas vid Gud att frivilligheten i de allra flesta fall fungerar. Jag vet att man på Klätterförbundet, precis som miljöministern säger, är mycket medveten om att om detta inte sköts, finns risken för generella förbud. Den typen av generella förbud vill man absolut inte ha, och det förstår jag mycket väl. Man känner också att man måste se till att klättrarna hålls informerade. De facto kan man t.o.m. i böcker hitta berg där vi sedan länge vet att det finns berguv och där vi medvetet inte har gjort ett fågelskyddsområde just för att inte peka ut ett område där vi kan se att en konflikt kan föreligga. Kan man tänka sig ett nytt sätt att hantera det hela? Kan man tänka sig t.ex. att kommunerna får ett verktyg som de i dag inte har?
Herr talman! Jag tänker nog inte i dag utlova några nya verktyg för kommunerna, utan skulle vilja att vi avvaktade utvecklingen under 1997.

Jag skulle alltså vilja att vi avvaktade för att se om det verkligen finns behov av ytterligare åtgärder; detta innan vi tittar närmare på ytterligare en ny lagstiftning. Det här är en viktig fråga, men jag tror att vi med de här olika vägarna kommer att kunna hantera den.

Fru talman! Politiskt arbete handlar om att söka stöd för vad man anser leda till en god samhällsutveckling. Vår uppgift som politiker är att utifrån våra värderingar och våra kunskaper om hur samhälle och ekonomi fungerar presentera en vision, en uppfattning om hur ett gott samhälle bör vara organiserat. Att vara politiker är att be om förtroende, att begära den politiska makten för att använda den till att skapa förutsättningar för det man ser som ett rättfärdigt och lyckligt samhälle. Den politiska debatten i en demokrati går därmed ut på att inför väljarna redovisa och be om stöd för sitt program. Det är därför vi moderater sitter här i riksdagen. Vi söker det svenska folkets förtroende för att genomföra det vi tror på. För den som vill leda ett land är det inte bara en rättighet att ha och ge uttryck för politiska uppfattningar - det är faktiskt en skyldighet. Ty om ett samhälles ledande politiska företrädare inte redovisar sina uppfattningar, om de inte orkar stå för någonting, förflackas det politiska samtalet - det blir naturligtvis tråkigt, men framför allt fråntas väljarna sin demokratiska rätt att välja mellan tydliga och klara alternativ. Sedan mitten av 1980-talet har Socialdemokraterna sökt fly undan denna skyldighet, detta ansvar mot väljarna. Visst fattar socialdemokratiska regeringar beslut, men jag har svårt att urskilja vad partiet och dess ledning vill med den politiska makten. För drygt tio år sedan tog idéerna slut - inte sedan Socialdemokraterna med löntagarfonder ville socialisera det svenska näringslivet har de haft ett eget politiskt projekt. Man slutade bygga, man slutade tänka - man började hantera, man började administrera. 1997 styrs Sverige av ett parti som i huvudsak tycks söka makten för dess egen skull. Idémässigt verkar regeringen fungera som en expeditionsministär. Det aktuella politiska projektet för Socialdemokraterna tycks vara att göra politik till en sorts medial menuettdans, där det optiska och det taktiska får gå före idéer, analys och kritisk reflexion. Det är ingen slump att det är samma person som ledde den socialdemokratiska eftervalsanalysen 1991 som i dag ägnar sig åt en energipolitisk akrobatik som ligger bortanför fattningsförmågan för varje utomstående. Det politiska arbetet reduceras till positionsspel. Detta sker i ett samhälle med stora problem. Vi står inför flera för framtiden avgörande beslut. Skall vi förmå genomföra den liberalisering av arbetsmarknaden som alltfler - nu senast återigen OECD i sin Sverigerapport - ser som nödvändig för att arbetslösheten skall kunna bekämpas? Skall vi även fortsättningsvis kunna erbjuda svenska företag och hushåll säker, miljövänlig och billig energi? Skall vi kunna få till stånd ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart, både ekonomiskt och politiskt och som såväl gamla som unga kan lita på? Hur ser vår säkerhetspolitiska framtid ut? Vilken roll skall vi spela i Europa? Skall vi delta i det europeiska valutasamarbetet fullt ut eller skall vi välja utanförskapet? Socialdemokraterna saknar i dag en klar linje i så gott som alla viktiga framtidsfrågor. Otydlighet har upphöjts till norm, och regeringspartiet missköter därmed enligt min mening en central demokratisk uppgift. I många frågor vägrar statsministern och regeringen att redovisa vad de tycker, i andra har de på kort tid lyckats inta de flesta kända uppfattningar. Vi lever i ett land där regeringens åsikt om a-kassan alltid är dagsaktuell - jag skulle uppriktigt sagt inte bli förvånad om statsministern här i dag redovisade ytterligare någon ståndpunkt i frågan. Den kortsiktiga partitaktiken har inte bara gått före det långsiktiga ansvarstagandet, den har fått gå före det demokratins krav på tydlighet som faller på ett parti av Socialdemokraternas storlek. Låt mig hämta några exempel från de områden som rör ekonomi, jobb och energi. Industriförbundet visade i går att tillväxten har svårt att komma i gång och att massarbetslösheten består. I stället för att ta itu med strukturproblemen såsom bl.a. OECD och nu senast SNS-ekonomerna förordar agerar regeringen kortsiktigt och duckar undan för kravet på tydlighet. Och i stället för att påbörja sin halvering steg därmed arbetslösheten under 1996, varslen blev fler och de lediga platserna färre. Allt tyder på att denna utveckling fortsätter i år. Runt en miljon människor som kan, vill eller borde arbeta gör det inte. Skall detta gigantiska antal annat än naggas i kanten krävs en helt annan politik än dagens. Det krävs en företagandets och det fria arbetslivets renässans. Vi måste få till stånd en växtkraft i näringslivet som är så kraftig att den lyfter vårt samhälle upp ur arbetslösheten. Det är den enda vägen. Värdiga slut på arbetslivet, utbildningssatsningar och RAS kan aldrig ge annat än marginella förändringar. Och så till råga på allt - i ett läge där vi verkligen behöver utveckla våra produktiva resurser är regeringen på väg att avveckla dem. Om ni socialdemokrater i kärnkraftsfrågan låter det politiska spelet vara viktigare än välfärden och jobben, riskerar denna kammare att fatta beslut som kommer att slå ut många tusen arbetstillfällen. Men inte nog med det: Det blir dyrare för oss alla att leva. Och eftersom förnybara energikällor ännu inte är tillgängliga som alternativ, får vi på köpet luftföroreningar och annan miljöförstöring alldeles i onödan. Fru talman! Det är min förhoppning att vi under de kommande åren skall kunna föra en öppen, tydlig - och gärna hård - politisk diskussion om Sveriges framtid, en diskussion där väljarna ges möjlighet att välja mellan klara regeringsalternativ, där de som gör anspråk på den yttersta politiska makten i vårt land talar om vad man vill använda den till. Det kräver att man har en övertygelse. Det kräver att man tar ned sitt nervöst fuktiga finger ur opinionsvinden och säger sin mening. Göran Persson måste som Sveriges statsminister tala om vad han vill använda den politiska makten till. Vi moderater har med all önskvärd tydlighet klargjort vårt alternativ. Vi vill leda Sverige in i 2000 talet med en politik grundad på övertygelsen att ett fritt samhälle, där människor tillåts ge uttryck för sin vilja till arbete, företagande och förkovran, skapar välstånd, en verklig trygghet och social rättvisa. Vi har föreslagit skattesänkningar som underlättar för företagande och tillväxt och som framför allt ger utsatta grupper bättre möjligheter att försörja sig själva. Vi har föreslagit en långtgående avreglering av den svenska arbetsmarknaden. När en miljon människor står utan riktiga jobb, vore det ansvarslöst att inte riva ned de hinder som utestänger alla dem som inget hellre vill än att klara sin egen försörjning. Vi vill att Sverige satsar på det europeiska samarbetet. Den gemensamma valutan säkrar ett stabilt penningvärde, och tidigt inträde i valutaunionen är självklart, om man avvisar devalveringspolitik och om man inte vill att Sverige skall bli en marginaliserad nation i Europas periferi. Vi vill att Sverige behåller kärnkraften så länge det är ekonomiskt, miljö och säkerhetsmässigt försvarbart. Att störta stora delar av svensk basindustri i ekonomisk katastrof och försätta hela vårt land i ett beroende av fossila bränslen eller östeuropeisk kärnkraft vore en självmordspolitik utan motsvarighet i modern politisk historia. I alla dessa frågor har Göran Persson valt tystnadens - eller, kanske mer riktigt, mumlandets - strategi. Vi lever i ett land där den som besitter det högsta politiska ämbetet inte redovisar sin uppfattning i för vårt land viktiga framtidsfrågor. Därför uppmanar jag statsministern att här i dag ta chansen och tala om vad han vill, att klargöra vart han vill leda det svenska samhället. Kan Göran Persson här, inför den riksdag och det folk som valt honom, redovisa vart han syftar? Anser statsministern att Sverige skall delta fullt ut i det europeiska valutasamarbetet? Vad anser han om kärnkraften? Om arbetsrätt och lönebildning? Om arbetslöshetsförsäkringen? Om pensionerna? Om Sveriges säkerhetspolitiska framtid? Kan Göran Persson här och nu tala om vad han vill med den politiska makt han besitter?

Fru talman! Jag får tillfälle att utveckla min syn på politiken senare i debatten. Först har jag en reflexion. Klarsynen omkring arbetslösheten kom litet sent i det moderata fallet. Det hade varit på sin plats när den tredubblades och ni hade ansvaret. Vad vi gör är att röja efter ert storstilade projekt, det nyliberala systemskiftet. Vad det har betytt vet svenska folket. Jag har dock en fråga till Lars Tobisson om den monetära unionen. Så här sade Carl Bildt i en intervju i Svenska Dagbladet den 20 oktober 1996: "Jag var mycket tydlig på den punkten under folkomröstningskampanjen. Ett ja innebar också ett ja till svenskt deltagande i EMU. Om man var emot EMU borde man ha röstat nej till svenskt medlemskap." Jag vill fråga moderaterna och Lars Tobisson: Har Sveriges riksdag rätten att fatta beslut om ett svenskt medlemskap i EMU eller ej? Är frågan redan avgjord, enligt moderaternas uppfattning?

Fru talman! Svaret på detta är enkelt. Jag har lämnat det förut till statsministern. Vi har naturligtvis traktatsmässigt förbundit oss att delta i EMU. Vi har inga förbehåll, förutsatt att vi uppfyller de giltiga villkoren. Det är den juridiska tolkningen. Samtidigt är det naturligtvis så, att om vi politiskt i Sverige bestämmer oss för att inte vara med kommer ingen att kunna tvinga oss till detta. Tvärtom blir naturligtvis reaktionen att man inte vill ha med ett land som inte kan samarbeta. Avgörandet ligger här i Vad vi moderater tycker är vad Carl Bildt har uttryckt, att vi skall gå med så snart det är möjligt. Genom att såsa har regeringen sett till att vi sannolikt inte får komma med från början, eftersom vi inte uppfyller kravet på anslutning till ERM. Jag ställer frågor till statsministern: Vad vill regeringen? Vad vill statsministern själv beträffande medlemskap i det europeiska valutasamarbetet? Det får vi inte veta. Han frågar vad andra tycker. Han som är ansvarig för att leda Sverige i denna som han själv har betecknat som den viktigaste frågan i vår tid, viktigare än medlemskapet i EU, har ingen uppfattning. Han vet inte. Han skall tala om vad han tycker. Det skall enligt partisekreteraren ske så sent som någonsin är möjligt. Så kan man inte leda ett land.

Fru talman! Det var ett bra besked. Det är Sveriges riksdag som tar ställning. Visserligen var det litet krumbukter innan Lars Tobisson kom fram till detta, men det är välkommet. Det kontrasterar mot de kavata uttalanden som Carl Bildt fällde i Svenska Dagbladet. Det andra som jag vill ha ett besked om är kärnkraftsfrågan. Vi skall avveckla kärnkraften. Vi kommer att göra det med politiska beslut. Får jag fråga Lars Tobisson om Moderaterna kan sätta sig i en regering som med politiska beslut tar en kärnkraftsreaktor ur drift.

Fru talman! Detta börjar bli parodiskt. Jag ställer frågor till statsministern som företrädare för regeringen om vad regeringen vill göra med den politiska makten. Statsministern svarar inte, utan kommer tillbaka genom att ställa frågor till mig om hur jag skulle vilja bete mig om jag sutte i en regering som för närvarande inte finns och som vi inte vet hur den ser ut. Jag kan försäkra statsministern att går regeringen in för att i förtid avveckla kärnkraften - som jag tyckte det lät som var på väg - kommer vi att med all vår kraft här i kammaren och inte minst ute på fältet bland väljarna tala om vilken katastrof det skulle innebära. Jag är övertygad om att problemet, att ett beslut skall vara fattat när det bildas en borgerlig regering, därmed inte behöver uppstå.

Fru talman! Jag är överens med Lars Tobisson om hans syn på politiken och oss politiker. Vi har ett förtroende, och det förtroendet har väljarna gett oss. Därför skall vi vara mycket noga med att redovisa för väljarna vad vi tycker och vilka framtidsplaner vi har.

Hur kommer det att påverka utvecklingen inom sjukvården, barnomsorgen och skolan? Jag tror att det är många väljare som är intresserade av att få veta det. Det andra som är viktigt för oss politiker är att vi upprätthåller respekten för demokratin.

Rimmar det väl att tala om denna nu försenade avveckling i termer av förtida avveckling?

Fru talman! Våra besparingar på de offentliga utgifterna är alldeles tydligt så avvägda att de ger utrymme för människor att med de skattelättnader vi genomför klara sin egen försörjning bättre. Gudrun Schyman räknar upp ett antal områden som hon varit orolig för. Vården är ett exempel. Det finns uppgifter om att pengarna inte räcker till, och en vårdskatt förordas. Sanningen är ju den att av de pengar vi redan anslagit för vård - landstingsskatten - går en mycket stor del till annan verksamhet. Den del som satsas på vård har minskat, och den del som går till administration och annat har ökat. Likadant är det med sjukförsäkringen. Där höjdes avgiften med en procentenhet vid årsskiftet, men denna höjning går inte till vård. Den går till ett redan stort överskott i sjukförsäkringen och går sedan in i statskassan för annan användning. Pengar finns det. Det gäller att organisera det här på ett bättre sätt. Sedan undrar Gudrun Schyman om det inte är demokratiskt ofullkomligt att man inte har genomfört avvecklingen av kärnkraften. Jag vill påstå att vi har levt upp till det resultat vi fick i folkomröstningen. Det föreskrev att vi skall använda våra reaktorer så länge det är ekonomiskt och säkerhetsmässigt försvarbart och i avvaktan på att förnybara energikällor blir konkurrenskraftiga. Där är vi inte ännu. Den som vill avveckla i förtid är alltså den som bryter mot folkomröstningen. Jag känner ingen som helst rädsla för att gå till folket i den här frågan. Jag är mycket klar över att det skulle ge besked om att vi skall fortsätta använda kärnkraften.
Fru talman! Man kan inte använda demokratiska institutioner som folkomröstningsinstitutet till att tjata på tills man får det beslut man vill ha. Vi hade en folkomröstning om kärnkraften. En klar majoritet - om vi lägger ihop linje 2 och linje 3 - sade mycket tydligt: Avveckla kärnkraften! Sedan har detta beslut, fattat i demokratisk ordning, blockerats av moderater och socialdemokrater i riksdagen under mycket lång tid. Nu närmar vi oss, tack och lov, en lösning på den här frågan. Men att använda ett sådant språk så att man talar om en förtida avveckling av någonting, när denna avveckling borde ha varit påbörjad för 15 år sedan, måste skapa stor förvirring, också bland de moderata väljarna hoppas jag. Det är att slarva med demokratin. Vad gäller besparingar av 50 miljarder kronor inom kommuner och landsting tror inte jag att någon blev särskilt klok på det svar som Lars Tobisson gav. Vad kommer det att innebära för sjukvården? Vad kommer det att innebära för barnomsorgen? Vilka konsekvenser får det i den grundskola som i dag dignar under stora problem? På Lars Tobisson verkar det som om människor kommer att få mer pengar och allt kommer att bli mycket bättre om vi spar 50 miljarder kronor. Jag tror inte att de som arbetar inom sjukvården uppfattar det på det viset. Jag tror inte att förskolläraren inom barnomsorgen som har för stora barngrupper uppfattar det så. Jag tror inte att lärarna inom grundskolan, som står med oöverstigliga problem - tiden räcker inte till och klasserna blir för stora - uppfattar det så, Lars Tobisson. Det krävs tydlighet i politiken om vi skall få förtroende av de människor som vi förutsätter skall gå och rösta vart fjärde år. Annars får vi den situation vi har i dag; alltfler säger: Vad spelar det för roll? Det krävs tydlighet, Lars Tobisson. 50 miljarder kronor är mycket pengar. Vad får det för konsekvenser i vården, omsorgen och utbildningen?
Fru talman! Genom att spara på de offentliga utgifterna skapar vi utrymme för skattelättnader. Vi genomför avregleringar. Det får i gång tillväxten, och därmed får också människor möjlighet att själva betala mera för sin egen försörjning, inklusive sin vård. Om det vore så att man löser de här problemen genom att hälla mera pengar på dem skulle vi inte ha några problem. Vi har den överlägset största andelen offentliga utgifter av alla länder i västvärlden, men vi har bestående problem därför att vi inte får ekonomin att fungera och därför att människor inte har möjlighet att själva träffa sina val. När det gäller kärnkraften är det att alldeles vränga sanningen ut och in att säga att man skall lägga ihop linje 2 och linje 3. Det var linje 1 och linje 2 som var gemensamma i ställningstagandet till hur vi skall använda kärnkraftverken. Det är den modellen vi följer. Linje 3, som ville avveckla snabbt, är besegrad. Det är det vi skall rätta oss efter i fortsättningen också.

Fru talman! Lars Tobisson började med att tala om att vi skulle skapa ett gott samhälle och om hur det skulle vara organiserat. Gudrun Schyman tog upp en del av de frågor som jag hade tänkt ställa. Men svaren, framför allt det sista svaret, tyckte jag var litet klargörande, äntligen. Människor skulle få bättre utrymme att betala för sin vård och sin omsorg. Innebär det, Lars Tobisson, att moderaterna menar att folkpensionärerna, som i dag inte har råd att ens hämta ut sina mediciner, skall ha råd att betala ytterligare för sin vård? Menar Lars Tobisson att de arbetslösa, som i dag kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop, skall ha råd att betala för sina barns skolor? Menar Lars Tobisson att vi skall höja alla avgifter i samhället så att det blir bara de som redan har råd som har nytta av den skattesänkning som Lars Tobisson talar om? Det är klart att Lars Tobisson och jag, vi med våra höga inkomster, har glädje av en skattesänkning i den bemärkelsen att vi får råd med mer, men den största andelen av människorna i det här samhället behöver ett trygghetssystem som bygger på att vi, Lars Tobisson och jag, är med och betalar till det. Jag tycker att Lars Tobisson bör klargöra hur man skall kunna göra dessa enorma besparingar på kommunerna och på det totala trygghetssystemet genom att sänka skatterna så mycket som moderaterna vill.
Fru talman! Självklart skall vi slå vakt om dem som har det svårt: folkpensionärer, ensamstående föräldrar och andra grupper som inte får pengarna att räcka till. Det har varit kännetecknande för våra ställningstaganden här i riksdagen under det gångna året och under lång tid tillbaka att vi har sett till att just de grupperna inte skall bli utsatta för en del onyanserade besparingar som regeringen har föreslagit, t.ex. änkepensionerna, förslag som rör ensamstående mödrar o.d. Däremot kan jag inte förstå hur vi i längden skall kunna hålla i gång den väldiga rundgången för människor som har vanliga inkomster men som drabbas så hårt av skatten att de inte har någon rörelsefrihet utan tvärtom hamnar i situationer där de måste hämta bidrag för att klara sig. Det är den situationen, som berör de många människorna, som vi vill ändra så att man får behålla mera av sina inkomster sedan skatten är dragen och därmed på ett helt annat sätt förmår att själv bestämma hur man skall rikta in sitt liv och vad man vill satsa sina resurser på. Det kommer vi att fortsätta driva. Jag räknar inte med att Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att kunna ställa upp på detta - de har en helt annan inställning till de här frågorna. Men jag hoppas att regeringen förstår att det här kommer att vara nödvändigt om vi skall få en vändning i den bedrövliga ekonomiska utveckling som vi har här i landet.

Fru talman! Det var ju ganska klargörande. Moderaterna menar alltså att genom att skatten sänks för oss som är med och betalar trygghetssystemet skall de som redan i dag har fått vidkännas kraftiga nedskärningar få det bättre. Jag kan inte få det att gå ihop. Jag vet att Moderaterna t.ex. inte vill minska EU-avgiften, vill vara med fullt ut i EU, vill att vi skall ha ett försvar som kostar mer än det gör i dag, oftast inte vill spara på några satsningar på vägar osv. Vem skall då betala? Det var väl 30 miljarder som enligt Moderaternas budget skulle tas på transfereringarna just till de svaga grupperna, just till dem som behöver trygghetssystem i samhället i dag.
Fru talman! Vi sänker skatter för vanliga människor. Vi finansierar våra skattesänkningar med besparingar, krona för krona och litet till. Men vi ser till att uppläggningen blir sådan att ingen faller igenom säkerhetsnätet. Det här är en del i ett reformarbete som kommer att ta decennier. Det krävs en genomgripande förnyelse av Sverige. Vi har inbjudit alla att delta i den. Marianne Samuelsson kommer aldrig att göra det. Hon vill att Sverige skall lämna det europeiska samarbetet, att vi skall lägga ned försvaret och att vi skall slå sönder vårt lands energiförsörjning. Marianne Samuelssons och Miljöpartiets Sverige skulle bli kallt, fattigt, isolerat och otryggt. Det är inte vårt Sverige, och jag är övertygad om att det inte är det samhälle som medborgarna vill ha.

Fru talman! Vi har hört av de tidigare replikskiftena att man kan se på politikens uppgifter på olika sätt. Enligt vårt synsätt kräver det politiska vardagsarbetet idéer, visioner och långsiktiga mål. De kommer lätt i bakgrunden när handlingsfriheten begränsas av vacklande ekonomiska förutsättningar och bristande tilltro till det demokratiska systemet. Vi har tyvärr länge varit i den situationen. I en sådan situation krävs förmåga att samarbeta, och det finns ingen tid att förlora genom att bara vädja till opinionen. Genom samarbete skapas långsiktighet och trovärdighet. Det krävs för att rätta till ekonomiska obalanser. Det krävs för att skapa generationskontrakt, som ger tilltro till pensionssystemet för våra äldre, för att ta ett exempel som är aktuellt. Det krävs för att lägga fast trögrörliga system, som Energiförsörjningen i vårt land. Det krävs för att värna vårt lands frihet och oberoende i försvars och säkerhetspolitiken. På alla dessa områden krävs strukturpåverkande reformer, där de långsiktiga målen är tydliga och inriktningen är fast förankrad i vår demokrati. Detta är vår uppgift som politiker. För Centerpartiet är visionen ett decentraliserat samhälle, med en fördjupad demokrati, rättssäkerhet under lagarna och likvärdiga levnadsförhållanden i hela landet. Decentralisering, dvs. spridning av makt och inflytande är inriktningen. Och då får man inte överlåta denna makt åt någon annan, t.ex. marknaden. Vårt enda klot kräver hållbar utveckling. Ekonomi och ekologi är bara olika sidor av samma sak. Kretsloppssamhället är en förutsättning för ett uthålligt nyttjande av knappa resurser. Det förnybara är grunden. Därför är ett energisystem som bygger på förnybara och miljövänliga - helst inhemska - råvaror så avgörande. Kärnkraften är en parentes, med eviga avfallsproblem. De fossila bränslena är ett hot mot vårt klimat. Samhället måste vara en gemenskap, där alla behövs. Det är vår vision för ett socialt, ansvarsfullt välfärdssamhälle. Det förutsätter rättvisa och solidaritet, där samhället prioriterar och garanterar grundtryggheten. Därutöver är välfärden i mycket ett delat ansvar. Politik är idéer och visioner men också vilja, att ta samhällsansvar, att påverka, att efter förmåga motsvara väljarnas krav. Väljarna har inte sagt att vi inte får samarbeta eller - än mer långsökt! - att partierna skall gruppera sig i två block. Väljarna i Sverige har sagt att sju partier skall vara representerade i riksdagen och inget parti under denna valperiod skall ha eget flertal. Det förutsätter samarbete. Genom samarbete i den ekonomiska politiken är Sverige nu på väg att reda ut en ekonomisk kris, som hotat både välfärden och demokratin. Det hade varit förödande om alla partier våren 1995 hukat för problemen. Centerpartiet har vågat bryta blockpolitiken, för Sveriges bästa. Handling ljuger inte och har gett resultat. De flesta ekonomiska faktorer utvecklar sig nu positivt. Sedan i april 1995 har räntan på den femåriga statsobligationen sjunkit med ca 5,75 procentenheter. Knappast någon sörjer över att det är mindre än hälften kvar. Stockholmsbörsen utvecklas kraftigt positivt. Det handlar om tiotals miljarder. Inflationen är med EU-mått mätt rekordlåg. Genom sänkta räntor och sänkt matmoms har vi t.o.m. haft sjunkande priser. Då tittar ofta pessimisterna upp. Deflation, säger de. Ja, det beror på sänkta räntor och sänkt matmoms - är det något fel? Det ger ökade reallöner och möjligheter för människor att leva på sin lön. Staten behövde 1996 låna ca 115 miljarder kronor mindre än 1995. Budgeten beräknas komma i balans för staten Inget av detta hade åstadkommits med en osäker politisk situation i Sverige. Ekonomin har utvecklats långt mer positivt än vad de mest optimistiska bedömare vågade tro. Industriförbundet, som nämndes här senast, är uppe i 3,7 % tillväxt 1998. Jag tycker att de tar till. De borde ha lagt en del av det här närmare, därför att det kommer fortare. Det krävdes politisk vilja och samarbete, inte konfrontation. Det krävdes att mer av politiken förankrades på mittfältet, och så har skett. Ytterkantspolitik till vänster eller höger löser inte Sveriges problem. Mot bakgrund av att de flesta kurvorna pekar rätt borde Sverige vara fyllt av framtidstro och optimism. Men vi får fortfarande dyrt betala för att vi levt över våra tillgångar och för att vi inte i tid tog itu med strukturfelen i ekonomin. Det är naturligtvis ett oerhört ansvar för oss politiker att rätta till detta, att ge just de människor som under denna saneringsprocess har kommit i kläm. Det är ju för deras skull som vi måste ta kommandot. Ingen annan gör det på våra vägnar. Nu finns möjligheten att på allvar attackera arbetslösheten utan att resultaten hotas av marknadens misstro. Sänkt ränta handlar inte bara om billigare bolån och minskat lånebehov för staten. Det handlar också om många miljarder i lägre kostnad för företag, kommuner och landsting samt lägre kostnader för att investera i kommande jobb. Låg inflation handlar inte bara om stabila priser utan också om grunden för en ansvarsfull lönebildning. Den processen är nu aktuell. Annars går saneringsvinsterna snabbt förlorade. Nu skapas utrymme för att lindra situationen för dem som drabbats hårdast av saneringsåtgärderna. Jag vill deklarera att Centerpartiet är berett att ta ansvar även i denna del. Men lejonparten av det ekonomiska utrymme som skapas framöver successivt måste inriktas på att stärka vård och omsorg samt skapa förutsättningar för fler jobb i övrigt. Det är ingen tvekan om att den inhemska efterfrågeökning som nu kommer hålls tillbaka av osäkerheten på arbetsmarknaden. Nu måste osäkerheten skingras. Arbetsgivaravgifterna har sänkts, arbetsrätten har reformerats och skattesänkningar sker för aktier i onoterade bolag. Tre miljardpaket för småföretag, kretsloppsanpassning och Östersjösamarbete sätts i gång. Kommuner och landsting tillförs tre extra miljarder. En omfattande utbildningssatsning har presenterats. De för vissa storföretagsledare och moderata centralister så förhatliga mindre högskolorna får ökat antal elevplatser. Etc. Men det måste komma mera. Trots ett flertal åtgärder har det inte varit möjligt att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i främst skogslänen. Sverige riskerar att kantra. Det skapar svagare ekonomi i utflyttningskommuner och är på sikt ett hot mot miljön i koncentrationsorterna och ekonomin genom överhettning. Den "lilla" regionalpolitiken kan inte ensam vända utvecklingen. Det stora lyftet finns att söka i strukturförändringar. Arboga är ett övertydligt exempel. Om motsvarande andel av jobben skulle försvinna i Stockholmsregionen rör det sig om 50 000 jobb, på ett bräde. Det är svårt att mobilisera framtidstro efter ett sådant dråpslag. Med en del industriledares fenomenala logik är det ju oförklarligt att antalet jobb kan sjunka på en ort när Sverige har kärnkraft. Volvos ordförande har ju annonserat i saken. Frågan är vad regeringen kan göra efter det avslöjade avtalet mellan Försvarets materielverk och Volvo. Vad säger statsministern? Det krävs åtgärder för fler jobb i hela Sverige. Energiomställningen och miljötekniken kommer att ge sådana, likaså vård och omsorg. Skatteväxling kan sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare. Småföretagen måste få förenklade regler och bättre konsolideringsmöjligheter. Utbildningssatsningarna måste drivas vidare. Omställningen av det svenska energisystemet kan generera tiotusentals nya jobb, inte minst i skogslänen. Det handlar om att byta dyrbar, importerad och miljöskadlig energi som uran, kol och olja mot inhemsk, förnybar och miljövänlig energi, främst bioenergi men även vindkraft. Ett kretsloppsanpassat energisystem är den viktigaste satsning som kan göras för jobben och för miljön här i landet. Sverige måste bli grönare. Möjligheterna för jobben ligger inom Sveriges gränser, i vår egen initiativkraft och förmåga, vår konkurrenskraft gentemot omvärlden, inte i att fjättras vid omvärlden, som t.ex. i den ekonomiska och monetära unionen EMU. Kärnkraftskramarna - vi har hört någon av dem här - förutsätter nu elbrist för att kunna använda sysselsättningen som vapen mot kärnkraftsavvecklingen. Jag misstänker att vissa rent av har intresse av att skapa elbrist - men inte Centerpartiet. Varför blev vi ensamma i kampen mot direktverkande el för uppvärmning under 70-talet? Jag har ett historiskt perspektiv på det här. Det förtjänar att påminnas om att de som verkligen vill värna om svensk industris el naturligtvis inte skall använda el i övermått för uppvärmningsändamål. Nästa argument är att olja och kol skulle bli alternativ till kärnkraften. Det är bara om avvecklingen pressas fram av nästa olyckstillbud som vi kan tvingas ta till fossila ersättningsbränslen. Fasas kärnkraften ut under ordnade former finns miljövänliga alternativ. Och hur ser de partier som genomdrev en så stor koldioxidskattesänkning för industrin 1993 på facit? Det har kommit sedan vi senast debatterade här i kammaren. Nu vet vi att oljeanvändningen sköt i höjden, precis som jag och Centerpartiet varnade för i den dåvarande fyrpartiregeringen, men då var koldioxid inget hot. Varför uppkommer koldioxidhotet bara när kärnkraften skall avvecklas? Den viktigaste skiljelinjen går emellertid mellan dem som sviker svenska folkets besked att kärnkraften skall avvecklas genom politiska beslut och med politiskt ansvar, och dem som anser att företagsekonomisk lönsamhet, dvs. marknaden och säkerhetsbedömningar av myndigheter med dagens lagstiftning, skall avgöra avvecklingen. Moderaterna och Folkpartiet skulle med denna uppfattning ha gått emot folkomröstningen 1980. Nu vet ju jag att man tog ställning under Harrisburgs galge, men ändå! Att det skulle ta 16 år att få detta bekräftat! Men det är ju er nuvarande politik och position efter energiförhandlingarna. Varför besvära svenska folket med en folkomröstning när kärnkraftsavvecklingen enligt er uppfattning inte är en politisk fråga som demokratin skall befatta sig med?

Fru talman! Ett kort svar till Olof Johansson om Det finns ett avtal mellan staten och Volvo om underhåll. Det ingick regeringen i december 1996. Dessutom finns det uppenbarligen ytterligare ett avtal, som ingen på regeringssidan har känt till. Det är det avtalet som nu diskuteras, bl.a. i medierna. Mot den bakgrunden har regeringen givit JK i uppdrag att skyndsamt granska förhållandena omkring dessa avtal. Vi har också ställt resurser till JK:s förfogande för att detta skall gå snabbt.

Fru talman! På temat att det är viktigt att hålla demokratins flagga högt vill jag till Olof Johansson ställa en fråga som gäller just diskussionen om kärnkraftsavvecklingen. Centerpartiet, Vänsterpartiet och kd sitter ju tillsammans med regeringens företrädare i en liten arbetsgrupp och diskuterar hur vi så fort som möjligt skall komma fram till ett beslut om en avveckling av kärnkraften på ett klokt och snabbt sätt. Det spekuleras samtidigt väldigt mycket om huruvida det pågår andra diskussioner vid sidan om, om Olof Johansson och Göran Persson har en egen samtalsgrupp i den här frågan. Jag har fått frågan av medierna, och det spekuleras ganska mycket. Det gör man på grund av att vi har fått en situation i Sverige där vi ibland har ett beslutsfattande som ser ut så, att Olof Johansson och Göran Persson kommer överens. Sedan kommer ärendet till riksdagen och här fattas det beslut. Sedan går det ut på diskussion och i förankringsprocesser i de politiska partierna. Därefter kommer den allmänna opinionen och talar om att det beslutet inte var klokt, och sedan säger regeringen: Nej, det var det inte. Och så ändrar man kanske beslutet. Detta är en bakvänd ordning. Jag tror inte att den ökar respekten för demokratin. I förhoppningen att jag skall få ett mycket klart och tydligt nej till svar vill jag nu ställa frågan: Pågår det några parallella förhandlingar om kraften och omfattningen av kärnkraftsavvecklingen mellan Olof Johansson och Göran

Fru talman! Jag vet inte om jag skall känna mig smickrad av Gudrun Schymans bild av hur beslutsfattandet går till. Det är jag i varje fall inte - så går det inte till. Som alla vet finns det mycket av förankringsprocesser, både i riksdagsgrupper och ute bland folk, när man har möjlighet till det. Det är det som är det stora arbetet. Det är därför som vi i politiska debatter som den här framför den principiella inriktningen. Det gör vi för att få reaktioner. Jag har angivit några sådana inriktningar när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Stryk alltså den myten! Energifrågan är ju av en speciell karaktär, och den har varit föremål för flerpartiöverläggningar. Alla partier har varit inbjudna, men en del har efter hand sorterat ut sig själva. Det är självklart att när en arbetsgrupp har fått den här uppgiften så är det där som förhandlingsansvaret finns och förhandlingsarbetet sker. För att detta skulle kunna ske förordade jag i ett tidigt skede en sortering i gruppen - sju olika uppfattningar är svåra att förena; det kan vara svårt nog med fyra, om de är olika. Jag hoppas att det skall visa sig att de inte är det, till slut. Göran Persson och jag har samma rätt som alla andra medborgare att prata med varandra, men vi för bara samtal. Vi har berört ämnet hur man gör för att avveckla kärnkraft - det är korrekt. Men ansvaret och förhandlingarna ligger helt och hållet i arbetsgruppen.
Fru talman! I sakfrågan är ju Olof Johansson och jag helt överens. Det har vi varit ända sedan folkomröstningen: Kärnkraften skall avvecklas, och det så fort som möjligt, och vi skall naturligtvis göra det på ett klokt sätt också. Anledningen till att jag ställde den här frågan var inte att jag hade drabbats av mytbildningar, utan det beror på den faktiska verkligheten: En hel del av de beslut som fattats här i riksdagen har haft just en sådan förhistoria. Det mest uppseendeväckande som vi nu håller på med är väl pensionsöverenskommelsen. Det är ju inte bara Olof Johansson som är inblandad i den politiska teater som vi fick bevittna förra veckan med partiöverläggningar på hög nivå för att ta del av redan fattade beslut, ingångna avtal och upplästa pressmeddelanden. Jag tror inte att det gynnar människors respekt för den demokratiska processen, om man tror att det pågår diskussioner och samtal på ställen där de inte borde pågå och det sedan visar sig att det gick till på ett helt annat sätt än det borde. Men jag tolkar detta som att Olof Johansson nu har sagt att ni talar med varandra. Det skall jag inte förbjuda er - absolut inte. Det har ni er fulla rätt att göra. Jag vill bara vara säker på att ni inte kör över den förhandlingsgrupp som finns, utan att den gruuppen är fullständigt informerad om vad som händer och att vi inte sedan får läsa protokoll som visar att frågan avgjordes på ett helt annat sätt än vad det var tänkt. Vi förenas i respekt för de demokratiska arbetsformerna, Olof Johansson.
Fru talman! Jag vill bara tillfoga en sak när det gäller pensionsöverenskommelsen. Jag berörde det litet i mitt inledningsanförande. Det är just den typ av långsiktiga reformer som kräver just stabilitet och att människor uppfattar att det finns en säkerhet. Eftersom den demokratiska processen inom det socialdemokratiska partiet har pågått fullt legitimt med ett rådslag är det viktigt, och det var därför vi framförde det kravet i en partimotion från Centerns sida, att man klargör om det kommer några förändringar och i så fall vilken räckvidd de har. De fem partier som har slutit denna överenskommelse har varit överens om att pensionsöverenskommelsen ligger fast i sina principer. Det beskedet har varit entydigt, och därmed bör det inte vara ekonomiskt hämmande för Sverige. Att dessutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet injöds var väl en gest av generositet.

Fru talman! Det var ganska fascinerande att höra Olof Johansson beskriva Centerpartiet som ett decentraliserat parti som jobbar för att man skall decentralisera i samhället. Jag känner en förvåning inför detta, även om jag har hört det förut, eftersom Centern röstade för ett medlemskap i den europeiska unionen, vilket har inneburit kraftiga överflyttningar från decentralisering till en stark centralisering. Sedan till en fråga jag tänkte ställa. Det gäller energi och Arboga, som Olof Johansson var inne på. Statsministern sade att det pågick förhandlingar om att Volvo skulle stanna kvar i Arboga. Det vore gott och väl för dem som i dag arbetar inom industrin där om så kunde bli fallet. Oavsett detta är det en försvarsindustri som Arboga är oerhört beroende av. Vi lever i ett samhälle som måste nedrusta och satsa på hållbar utveckling. Då kommer Arboga på sikt att drabbas. Jag besökte Arboga och talade med dem där om den kunskap och kompetens som finns i Arboga och möjligheten att satsa på vindkraftstillverkning i Arboga. Därför vill jag höra med Olof Johansson, som numera har så nära kontakt med regeringen, om Centerpartiet kommer att stödja idén att Arboga skulle kunna bli ett centrum för vindkraftssatsningar. Vi behöver, för att få till en hållbar energi, satsningar på vindkraften. Vi behöver kunna bygga vindkraftverk också här i landet och inte vara beroende av dansk tillverkning. Vi vet att vi står inför ett beslut om att kärnkraften skall avvecklas. Då måste alternativen in. Vindkraften är naturligtvis en stor del av detta. Jag har en fråga till: Kommer Olof Johansson att jobba för att de stödformer som har funnits för vind och solenergi kommer att finnas kvar?

Fru talman! Världen slutar inte vid Sveriges gränser. Det kan möjligen ses som ett problem från Miljöpartiets utgångspunkt, men det är det som är utgångspunkten för vårt ställningstagande till EU medlemskapet. EU är ett fredsprojekt för Europa, enligt vårt synsätt. Då måste man försöka få i gång en gemensam ekonomisk utveckling som ger framtidstro i Öst och Centraleuropa, etc. Jag skall inte gå djupare in på det. Däremot sätter vi klara gränser. EMU är ett typexempel på en centralisering som inte är nödvändig. Det kan snarare vara kontraproduktivt i förhållande till fredsprojektet. Energifrågan är föremål för partiöverläggningar. De skall först vara klara. Jag lägger mig inte i överläggningarna konkret i dagsläget, men jag tycker att det är en självklarhet att vi skall satsa på alternativen och motverka det som skall ut. Det är precis det jag har sagt i mitt anförande. Till de alternativ som finns, och som Sverige måste satsa mer på, hör vindkraften. Det finns också andra energiprojekt som är aktuella i det berörda området. Jag behöver bara nämna tankarna på etanol som drivmedel så förstår Marianne Samuelsson vad jag syftar till. Det är självklart att vi inte nu i detta skede skall sitta och peka ut exakt vilka orter vi skall satsa på, men det får gärna bli Arboga. Jag hoppas naturligtvis att avtalen skall ge möjlighet för regeringen att sätta press på Volvo att ta ansvar för den situation man har skapat.

Fru talman! Till skillnad från Olof Johansson tror jag att det är mycket angeläget att vi mycket konkret pekar ut orter och platser och ser till att få i gång de satsningar vi vill ha. Att bara vänta och se har vi sysslat med i väldigt många år. Det har inte kommit till några beslut om att satsa på de alternativa energikällorna i form av bl.a. byggnation. Det behövs ett beslut. Det behövs naturligtvis politiker som driver på i frågan och ser till att det händer någonting. Vad gäller EU-projektet kan jag säga att det vore ganska katastrofalt om Sverige vore hela världen, Olof Johansson. Det skulle inte alls hålla. Även om otroligt många delar av Sverige är glesbefolkat och även om vi skulle behöva fler människor som klarade att bo och leva i de delarna innebär det inte att vi skulle kunna vara hela världen. Men EU är heller inte hela världen. Det var inte samarbete jag var emot. Det var den andra delen - centraliseringen av besluten. Olof Johansson menar väl ändå inte att det har skett en decentralisering av besluten sedan vi blev medlemmar i den europeiska unionen? Denna riksdag har fått erfara otroligt många centraliserade beslut. Vi har bara fått besluten på bordet, därför att EU har fattat besluten och därför att de gäller i Sverige. Det gäller även på miljöområdet. Det blir mycket negativt i en del fall.
Fru talman! Att ge energiförhandlingarna ett par veckor till är inte att vänta och se. Marianne Samuelssons resonemang kring världen och Sverige var något luddigt, om jag får uttrycka mig så. Samarbete kräver faktiskt att man samtalar med andra och beslutar tillsammans med andra för att i de frågor som man inte själv kan bestämma över komma fram till gemensamma uppfattningar. Det är så ett fredsprojekt måste fungera, för att man skall kunna undvika krig.

Fru talman! Låt oss återvända till Volvo Aero i Arboga ett ögonblick. Vi har sett intervjuerna med de drabbade familjerna. 650 personer har drabbats av uppsägning. Tänk er att vi får en sådan jättesmäll på arbetsmarknaden varje vecka i ett helt år. Det skulle bli mellan 30 000 och 40 000 människor. Men faktum är att arbetslösheten ökade så mycket under förra året. De flesta av de uppsägningarna föranledde inte ministerbesök och TV-reportage och justitiekansler och allt vad det skall bli. De flesta skedde i tysthet. Men vi måste komma ihåg att verkligheten bakom varje uppsägning ofta är precis lika dramatisk som den vi har fått belyst i Arboga. Jag vill understryka att statsministern måste hitta på en annan replik till mig än till Lars Tobisson när det gäller arbetslösheten. Jag talar bara om ökningen från förra året. Arbetslösheten ligger nu högre än den gjorde någon gång vid motsvarande tid på året under den borgerliga regeringen. Det är också 30 000 fler än det var vintern 1993, då vi hade ansvaret. Då var den ekonomiska bakgrunden mycket besvärligare. Jag tror att det är väldigt viktigt att utgå från en realistisk bild av verkligheten. Jag tror inte att de som följer den här debatten via TV och radio känner igen sig i det som Olof Johansson talade om - att börserna stiger osv. För många människor innebär verkligheten att Sverige har blivit ett land med massarbetslöshet. Till verkligheten hör också att misstron mot välfärden växer. Alltfler tvivlar på att de kommer att få någon vård och omsorg när de blir gamla och att staten kommer att kunna betala deras pensioner. Många märker krisen in på bara skinnet. Det är svårt att få pengarna att räcka till. Barnen får inte det stöd i skolan som de skulle behöva. Gamla får ligga länge och vänta på hemtjänsten. Utslagningen ökar. De kriminella mc-gängen representerar en ny skrämmande brottslighet av maffiatyp. Det är sådan verkligheten är. Den ljusning som vi ständigt utlovas skjuts hela tiden på framtiden. Varför lyfter inte Sverige? Man kan tycka att vi förtjänar det. Man kan säga vad man vill om Sverige, men faktum är att vi svenskar under 90-talet - under alla regeringar - faktiskt har tagit oss an ett antal av våra stora ekonomiska problem, de s.k. strukturproblemen. Vi har faktiskt fått ned inflationen. Vi har plus i bytesbalansen. Vi har brutit vår isolering gentemot Europa. Vi är på väg att få balans i de offentliga finanserna. Trots detta är ljusningen inte i sikte. Sverige lyfter inte. Vad beror det på? Jag tror att den viktigaste förklaringen är att socialdemokraterna av ideologiska skäl är oförmögna att ta itu med de två största strukturproblemen: det ogynnsamma företagsklimatet och lönebildningen. Er övertro på storskaliga lösningar och central planering och er bindning till den största fackföreningsrörelsen har lett till en stelhet i hela samhällsstrukturen som hämmar den tillväxt, som annars vore möjlig. Det finns idéer som skulle kunna lyfta Sverige. Släpp loss tjänstesektorn, inte minst den som är riktad mot hushåll! Rörelsen säger nej. Låt dem som träffar avtal som innebär arbetslöshet ta ansvar för den arbetslösheten! Låt facket åtminstone delvis finansiera a-kassan! Vi har föreslagit att man skall växla en skattesänkning med att man låter egenavgifter finansiera en del av a-kassan, så att det blev raka rör. Men rörelsen säger nej. Gör någonting för att få fler företag att starta genom att ändra skattereglerna för s.k. fåmansbolag! Rörelsen säger nej. Jag har funderat på ordet "rörelsen". Det blir alltmer oegentligt. Rörelsen står ju inte längre för rörelse. Rörelsen står för stillastående. Rörelsen hindrar de förändringar som är nödvändiga för att Sverige skall lyfta. När det gäller liberaliseringar som skulle kunna få fart på jobben verkar det som om Göran Persson mest är ute efter att någon främmande statsman skall kunna komma hit och berömma Sverige för stabilitet. Det händer nämligen ingenting. Den öppna arbetslösheten, som ni lovade skulle vara nere i 5 % för ett år sedan, är nu uppe i 9 %. En person som själv är socialdemokrat och har god europeisk utblick har sagt till mig att en socialdemokratisk seger inte i något annat europeiskt land skulle resultera i en så företagsfientlig politik som den som Göran Persson, som finansminister, slog in på hösten 1994. Så blir det inte om Blair vinner i England, inte om Gonzalez kommer tillbaka i Spanien och inte om Lafontaine vinner i Tyskland. Ingenstans blir det så negativa åtgärder för företagen. Det var fel att återinföra dubbelskatten på investeringar; vi behöver ju fler investeringar. Det var fel att göra det krångligare att anställa; vi behöver ju fler anställda. Det var fel att höja arbetsgivaravgiften; vi behöver ju fler arbetsgivare. Fel, fel, fel - den enda lösningen på de problem som jag har talat om är nämligen att det blir jobb genom företagande. Apropå Arboga hörde jag att näringslivssekreteraren i kommunen hade fått många samtal från företag som är övertygade om att regeringen nu måste göra något och införa bra regler för företag just i Arboga. Därför funderar de på att flytta dit. Men tänk om det som gäller i Arboga gäller i hela landet! Tänk om positiva åtgärder för företagen skulle kunna lyfta Sverige! Det har blivit en vana hos socialdemokrater att skriva memoarer och artiklar när de har avgått om allt som de skulle ha velat göra när de satt vid makten. Odd Engström och andra har gjort det. Om statsministern inser vad som är nödvändigt att göra bör han göra det nu när han fortfarande har chansen att påverka. Ett "Leijon" på Skansen fäller inget byte. Det är nu, när statsministern ännu har maktinstrumenten - och inte i memoarerna - som initiativen skall komma. Nu varslas 250 människor varje dag. Sverige är ett krisland. Arbetarregeringen har blivit en arbetslöshetsregering. Kanske är det allvarligaste av allt att den offentliga sektorn - eftersom över 700 000 människor är arbetslösa - dräneras på de resurser som skulle behövas för att säkerställa bra vård och trygga socialförsäkringar. Det talas om nya skatter till vården. Men Sverige har ju redan världens högsta skatter. Vi behöver inte högre skatter utan fler som betalar skatter. Fler skattebetalare är receptet mot vårdkrisen. Om vi får ned arbetslösheten en procentenhet förbättras de offentliga finanserna med minst 10 miljarder kronor. Vi trodde att vi stod nära Socialdemokraterna i välfärdspolitiken. Men resultatet av två och ett halvt års socialdemokratiskt regerande är att misstron mot välfärdssystemen växer och att alltfler människor känner oro inför att bli gamla och sjuka. Därför har vi tvingats till ett tvåfrontskrig. Vi är vana vid attackerna från höger. Vi läser ständigt på högerpressens ledarsidor att vi är för ett bevarande när det gäller välfärdspolitiken. Jag tar mycket lätt på den kritiken. Vi försvarar några grundläggande principer. Vi har byggt de här systemen tillsammans med andra i hundra år. Vi har också reformerat dem efter nya förutsättningar. Det är ett arbete som startades av Adolf Hedin och har fortsatts av Bo Könberg, och det kommer att fortsätta länge än. Vi har många spännande idéer, men de grundläggande principerna är värda att försvara. Det nya är att välfärden nu också i hög grad attackeras från vänster. Efter maktskiftet 1994 har det utbrutit fullständigt kaos i de stora trygghetssystemen. Den allmänna a-kassa som vi införde är avskaffad, och tusentals människor har på nytt kastats ut i otrygghet. Reglerna i dessa system ändras ständigt. Änkepensionen har nämnts här. Den förändringen var ganska häpnadsväckande, eftersom tusentals människor med ett par månaders varsel fick sin privatekonomi försämrad med flera tusen kronor. Det råder stor osäkerhet om vad som händer med pensionsuppgörelsen. Vi hör visserligen vad statsministern säger till oss, men vi vet också att det brukar bli annat ljud i skällan när han möter sina egna. Och den matchen återstår ju. Vårdgarantin - denna viktiga sociala reform som stärkte patienternas ställning gentemot vårdgivarna - har avskaffats. Nedskärningarna i vården fortsätter. Och köerna, som hade avskaffats, växer på nytt. Resultatet av detta är, som sagt, att oron växer. Göran Persson lär ha anställt en känd planhushållare som medarbetare. Men i ert agerande på trygghetsområdet finns det varken plan eller hållning. När det gäller trygghetssystemen lär det nog dröja tills någon kommer hit och prisar stabiliteten. Samhällsklimatet hårdnar. I krisens spår ökar polariseringen. De politiska budskap som utlovar en snabb förbättring av den egna privatekonomin genom lägre skatter eller högre bidrag har naturligtvis en stark lockelse i tider som dessa. Krisen märks också på människors attityder; det kan man mäta. Biståndsviljan sjunker. Skepsisen mot europeiskt samarbete ökar. Främlingsrädslan tilltar. Det lär finnas en undersökning som t.o.m. visar att 40 % av svenska folket kan tänka sig dödsstraff.För ett socialliberalt parti som Folkpartiet är en sådan miljö naturligtvis inte den bästa. Mycket av det som vi liberaler tror på, alltifrån internationalism till marknadsekonomi och generell välfärdspolitik, blir starkt ifrågasatt i sådana tider. Maria Leissner arbetade mycket hårt i två år för att hålla den liberala fanan högt i den snålblåsten. Hon har nu bestämt sig för att lämna över ledaruppgiften till någon annan. Jag beklagar det. Men jag vet att hur ledarfrågan än löses kommer vår politiska kurs att ligga fast. Om tidsandan är oliberal gäller naturligtvis också att behovet av vår opinionsbildning och vårt agerande växer. Ett land utan liberalt parti lever farligt. Erfarenheten visar att när de mörka krafterna sticker upp sina fula trynen och utmanar tolerans och demokrati behövs en levande liberalism som motkraft. De senaste dagarna har dödsattesten över liberalismen återigen skrivits ut. Men jag tror att de som har skrivit har agerat för tidigt. Det behövs ett parti som förenar frihetslidelse med ett starkt socialt engagemang. Den kämpande liberalismen är segare än våra belackare tror. Och det är tur för Sverige!

Fru talman! Jag vill bara rätta till en felbild som Lars Leijonborg gav av det som jag sade. Jag delar hans uppfattning om att arbetslösheten har cancerns karaktär - rädslan, hotet, spridningen och riskerna för många människor. Det sätter sig fast i folksjälen. Det är inget tvivel om att arbetet med att bekämpa arbetslösheten är den svåraste uppgiften som vi som politiker över huvud taget har, att hantera problemet på ett konstruktivt sätt och att försöka få en ändring till stånd. De som har varit med ett tag vet att detta inte sker omedelbart. Man kan inte bara bestämma hur det skall vara. Apropå verkligheten tycker jag att man också skall berätta om de delar som visar något annat och som ger hopp, möjligheter och förutsättningar. Det kan väl aldrig vara fel från Lars Leijonborgs utgångspunkt att människor är beredda att satsa riskkapital. Det har ju varit en stor debatt under många år. Det är precis den situationen som vi nu befinner oss i, att människor är beredda att satsa riskkapital. Låt oss då ta fasta på detta. Jag beskrev bara verkligheten. Jag angav fakta, men jag sade inte att det var en dominerande del av verkligheten. Däremot är frågan, om man nu skall vara litet polemisk mot vännen Lars, vad Folkpartiet anser att t.ex. sänkta matpriser betyder för människors verklighet. Folkpartiet har röstat mot en sänkning av matmomsen. Folkpartiet förordar EMU-medlemskap som en hjälp för att klara arbetslösheten. Vilka garantier finns det för detta när eländet är europeiskt? Jag vill gärna ha svar på det.

Fru talman! Det var riktigt inspirerande att för en gångs skull höra Olof Johansson engagerad i vår tids stora sociala fråga, massarbetslösheten. Jag har deltagit i många sådana debatter. Från våren 1995 har Olof Johanssons anföranden alltid varit desamma, nämligen en lovprisning till samarbete. Det är jättevackert. Men man väntar på att det skall komma ett avsnitt om vad samarbetet handlar om. Man får efter en stund en stark känsla av att Olof Johansson inte bryr sig om vad han samarbetar om bara han får samarbeta. Nu fick vi emellertid ändå en ordentlig bekännelse om att arbetslösheten är vår tids stora problem och att det krävs många åtgärder. Ett viktigt problem i detta sammanhang är ju just riskkapitalförsörjningen. Det är en av de punkter där jag tyvärr tycker att Olof Johansson är en svikare. Vi avskaffade tillsammans dubbelskatten på investeringar, nyckelfaktorn för att få fram riskkapital till ett omfattande nyföretagande här i landet. Olof Johansson har icke lyckats förmå sin gode vän i Rosenbad att återinföra ett totalt avskaffande av dubbelbeskattningen. Det har skett några steg, men det är halvmesyrer. Om vi verkligen skall få fart på företagandet här i landet och se till att det växer fram en privat riskkapitalmarknad, då skall vi inte dubbelbeskatta detta viktiga. Det har Olof Johansson inte uppnått, och det är ett av de svek som Olof Johansson kommer att få svara för inför de borgerliga väljare som noga följer hur Centern, som brukar kalla sig för småföretagarparti, utnyttjar den position som man har skaffat sig. Jag tänkte passa på att ställa ett par frågor till Olof Johansson. Olof Johansson är ju den stora avhopparen i svensk politik. Han lämnade en borgerlig regering därför att den skulle ladda några kärnkraftverk, och han lämnade en annan borgerlig regering därför att den tänkte bygga Öresundsbron. Nu stöder han med stor entusiasm en regering som bygger Öresundsbron och som tycker att kärnkraften skall kunna användas betydligt längre, såvitt jag förstår, än vad Olof Johansson önskar. Kan Olof Johansson stödja en regering som använder kärnkraft och som är beredd att använda kärnkraft efter år 2010? Kan Olof Johansson fortsätta att stödja en regering som accepterar att kärnkraft används efter 2010?

Fru talman! Lars Leijonborg har en benägenhet att måla antingen i svart eller vitt. Men verkligheten ser inte ut på det sättet - inte för enskilda människor och individer heller. Medborgarna har kunnat notera att de har fått lägre kostnader för boendet under dessa två år - 1 000-1 500 kr lägre boendekostnad per månad för många - och 400 kr lägre matkostnader för ett fyrapersonershushåll per månad. Man måste komplettera bilden. Då har jag anledning att även lyfta fram det som är positivt och det som vi skall ta fasta på. Jag kunde naturligtvis enkelt och retoriskt säga att marknaden har gett besked om hur den ser på riskkapitalet. I annat fall skulle inte börsen ha gått upp som den gjorde under förra året. Det bygger på att det finns framtidstro och att man är beredd att satsa och att de alternativa investeringarna, dvs. att tjäna pengar på pengar, inte är lika attraktiva som de har varit tidigare. Låga bankräntor är ett exempel på detta. Det är precis denna omställning av politiken som är nödvändig för att man skall rikta in kraften i ekonomin på det som skapar nya jobb. Detta innebär att en grund har lagts. Sedan bestämmer vi inte själva. Det betyder att man inte får igenom allt som man önskar. Det får man inte i en fyrpartiregering heller, vilket Lars Leijonborg är mycket väl medveten om. Men däremot kan man inte frånsäga sig ansvaret när väljarna har sagt sitt och tänka att man kan vänta en period och i stället söka förtroende. Så låter man saker och ting gå som de gick under sista kvartalet 1994 och en bit framåt och ställer sig vid sidan och bara tittar på. Centern är inte ett sådant parti. Vi tar verkligheten på allvar. Sedan försöker Lars Leijonborg dra in mig i en debatt om att jag skulle vara någon sorts avhoppare. Sanningen, Lars Leijonborg, är följande. Jag var nämligen med, så jag vet. Lars Leijonborg har förvisso varit med länge, men det var inte jag som hoppade av regeringen 1978. Det var ju en hel regering som avgick på kärnkraftsfrågan. Det är ett memento i dag. Det är väl tid nu att lösa det problemet, så att vi slipper ha det draggande decennium in och decennium ut i svensk politik. Det är precis det som vi just nu eftersträvar. Det här är ju något som har hämmat hela den svenska samhällsutvecklingen. Därför krävs det partier som är beredda att ta ansvar i detta avseende. Jag hänvisar, som jag tidigare gjort, till de förhandlingar som pågår i energiarbetsgruppen. Det är där som problemen skall lösas, inte uppifrån och ned - som Gudrun Schyman och jag tidigare var överens om.
Fru talman! Jag tror att alla noterade att jag inte fick något svar på den konkreta fråga som jag ställde. För glädjen att få vara med där något händer är Olof Johansson tydligen beredd att acceptera också oändligt många gånger upprepade principer för sin politiska hållning. Matmomsen var, det är en rätt spridd uppfattning, en ovanligt egendomlig och befängd åtgärd. Också många människor, som naturligtvis gläder sig åt att det blir litet billigare att handla, har förstått att de pengarna - över 10 miljarder kronor - skulle mycket bättre skulle kunna användas i det svenska samhället. Tänk om vi hade fått använda de pengarna till att sänka skatter - något som skapar jobb! Då hade vi varit i en mycket bättre situation. I andra ledet skulle också den offentliga sektorn ha varit i en mycket bättre situation, därför att resurserna hade växt. Livsmedelsproduktionen är Sveriges mest subventionerade bransch. När det gäller att lägga en skattesubvention just där hoppas jag att Olof Johansson och jag har samma uppfattning. Jag är i varje fall på just denna punkt kritisk mot det europeiska samarbetet, därför att det har låst fast oss i en ännu större subventionsapparat gentemot jordbruket. T.o.m. jordbruksministern själv var ju för en tid inne på att spannmålsodlare, framför allt i Sydsverige, har fått en orimligt förbättrad ekonomi tack vare dessa subventioner. Men det dröjde visst inte många minuter förrän Per-Ola Eriksson ringde och slog fast att så fick man inte säga. Därefter lade regeringen ned det spåret. Det är klart att vi fått en subventionering av denna bransch, som sakligt sett och jämfört med hur andra svenskar har det, har blivit orimlig. Det här är naturligtvis inte den allra bästa torgmötesfrågan. Det kan jag erkänna, Olof Johansson! Det är klart att det är roligare att prata för något lägre matpriser än för något högre. Men politik får inte formas på ett sådant sätt att man bara tänker på vad som är lätt att formulera ute på gator och torg. Vi måste säga till människor: Sverige är i kris. Vi måste prioritera de allra viktigaste uppgifterna. Dit hör inte att göra maten billigare.

Fru talman! Låt mig ta detta tillfälle i akt för att rikta ett tack till Maria Leissner. Hon har varit partiledare i två år och arbetat för sitt parti och har för vår demokrati gjort en arbetsinsats under svåra personliga förhållanden. Hon är värd respekt och ett tack för den insatsen. Lars Leijonborg sade att man hade skrivit ut en dödsdom över liberalismen. Det tror jag ingen vågar sig på. Liberalismen kommer nog att leva som en samhällsriktning. Vad det handlat om är ju om Folkpartiet är uttrycket för liberalismen i Sverige. Det är väl den debatten som rasar. Vi får väl se vad som händer där. Leijonborg säger sig ju ha en socialliberal framtoning - mot bakgrund av den diskussion som rasat i Folkpartiet under de senaste dagarna. Man kritiserar ju partiledningen mycket hårt för att ha lagt sig så nära Moderaterna. När Lars Leijonborg nu har hört Lars sänkta skatter och en reducerad kommunal verksamhet inom vård, omsorg och utbildning - ställer jag alltså frågan: Är det ett recept som Folkpartiet i regeringsställning kan tänka sig att stödja?

Fru talman!

Den här debatten har förts i årtionden. Socialdemokraterna har sagt: Ni kan aldrig regera ihop. Den debatten var väl periodvis svår. Men jag tycker att den har förändrats på det sättet att vi nu mycket har facit. Vi vet att folkpartister och moderater möts i förhandlingar, vilka kan vara hårda. Vi har ju vitt skilda utgångspunkter, men vi brukar kunna enas om en politik som är mycket bättre för de svaga i detta samhälle än den politik är som Socialdemokraterna nu för. Bo Könbergs och Bengt Westerbergs tid i Socialdepartementet var en social reformperiod med handikappreform, med pensionsuppgörelse, med reformering av en rad sociala system och med framsteg på jämställdhetsområdet - pappamånaden etc. På nästan alla de punkterna har ni antingen försämrat eller kastat tvivelsmål om arbetet kan fullföljas. Jag gör bedömningen att det är lättare för oss att få med Moderaterna på en socialt ansvarig politik än det är att få med Socialdemokraterna på en politik som dels är bra för välfärden, dels skapar ett bra företagsklimat här i landet.

Fru talman! Det var klara besked. Folkpartiet skall alltså utveckla välfärden tillsammans med Moderaterna. Jag vill bara erinra om hur det gick förra gången. Visst, det är en reformkatalog som kan visas upp från Socialdepartementet. Men, Lars Leijonborg, det var på kredit. Det var lånade pengar. Det i sin tur förorsakade statsfinansiellt kaos. Det i sin tur förorsakade skyhöga räntor. Det i sin tur drog 50 000 småföretagare i konkurs. Det var företagsklimatet, reformarbetet och välfärdspolitiken ihop med Moderaterna! Det är alltså ingen nyorientering från Folkpartiets sida. Det är möjligt att de som tvivlar på Folkpartiets förmåga att hävda liberalismen har en poäng. Det verkar vara så när man hör Lars Leijonborg.

Fru talman! Det var ett mycket intressant besked. Det var alltså välfärdspolitiken som skapade Sveriges ekonomiska problem. Där har jag emellertid en helt annan uppfattning. Sveriges ekonomiska problem skapades av sammanbrottet i näringslivet genom mångåriga försyndelser på 70 och 80-talen, som framför allt Socialdemokraterna bar ansvaret för. Det var inte på grund av en ambitiös välfärdspolitik som det här landet i första hand fick problem, utan därför att finansieringen bröt samman. Jag kan lova att skall vi ta ansvar för politiska beslut framöver, kommer högsta prioritet att ligga på att resurser skapas. Skapas inte resurser - det har vi nu lärt oss - är nämligen välfärden det som offras först. Det vill vi socialliberaler aldrig vara med om.

Fru talman! Jag tänkte ta min utgångspunkt i det faktum att vi kommit drygt halvvägs på den här mandatperioden. Vi har ungefär lika mycket tid kvar till nästa val som vi har förbrukat. Då kan det vara intressant att göra någon form av summering av vad som hänt och kanske ännu mer av vad som inte hänt. Det finns en del saker som gör i alla fall mig väldigt bekymrad. Det finns en uppgivenhet som jag ser växa sig allt starkare hos alltfler människor i Sverige i dag. Det tar sig olika uttryck - brev, telefonsamtal, protestlistor och uppvaktningar.

De får inte någon rättelse på sina problem och inga svar på sina frågor. Det här har gjort att det börjat växa upp nya klientorganisationer i Sverige som har till uppgift att följa med människor till myndigheter och vara ett stöd för att människor skall få sina lagliga rättigheter och skall orka stå emot den massiva byråkrati som möter dem. Det är ett växande fenomen, som jag tycker att regeringen måste se allvarligt på, inte minst med tanke på att vi står inför en omarbetning och förändring av socialtjänstlagstiftningen. Jag tror att det här är ett uttryck för en uppgivenhet hos många. Det börjar bli en groende vacklan inför förtroendet för folkhemmet. Jag tror att den behandling som många får leder till att man också börjar tvivla på politiken som verktyg och som garant för att människor som inte har makt och inflytande genom pengar och styrelseposter skall kunna ha någonting att säga till om. Jag vet också att denna behandling av människor som kommer till socialbyrån eller försäkringskassan inte utförs av tjänstemän eller tjänstekvinnor som tycker att det är roligt att sätta sig på folk. Det är ett resultat av att många som arbetar inom olika verksamheter, också inom sjukvården och äldreomsorgen, är hårt pressade av ständiga omorganisationer och ständiga besparingskrav av sina chefer, som i sin tur är hårt pressade av kommunpolitiker som skall hålla budgeten. Dessa i sin tur är hårt pressade av det faktum att skulle en majoritet i kommunen vilja betala för vård, trygghet och omsorg genom en höjd kommunalskatt får de inte det därför att staten tar de pengarna. I den här karusellen av osynliggörande av politiskt ansvar, någon form av övervältringsstrategi, uppstår en stor förvirring som är mycket allvarlig för demokratin. Det finns ingen att rikta sin vrede till. Det finns ingenstans att utkräva ansvar. Förskolläraren går till en högre tjänsteman, som går till sin politiker, som hänvisar till statskassan där man hänvisar till vad då? Ja, i förlängningen kanske regeringen hänvisar till EMU-processen och konvergenskraven. Så har vi slutit cirkeln och kan gå ut på gator och torg och säga, om vi vill gör det enkelt för oss, att det är EU:s och EMU:s fel. Men så är det inte. Felet ligger hos den politiska ledning som väljer att anpassa sin politik till de heliga konvergenskrav som föreskriver just denna typ av balans i finanserna, vilket gör det omöjligt att verkställa beslut som innebär en expanderande gemensam sektor och offensiva satsningar på vård, omsorg, utbildning och kultur. Där ligger det politiska ansvaret, och där skall det politiska ansvaret utkrävas. Men i dag har vi tendensen att alla slår nedåt. Också kommunpolitiker, som borde sparka uppåt, sitter och filar på att få ned socialbidragsnormerna i stället för att kräva lagstiftning mot dem som fifflar med skatter och utvecklar fallskärmar. Det här är en brutalisering av samhällsklimatet, som alltid drabbar dem som inte har möjligheter genom maktpositioner. Det här är en väldigt allvarlig utveckling. Det är ett svartepetterspel där individen till slut är den som förlorar och där vi mister respekten för de demokratiska institutionerna och det demokratiska systemet. Där växer sedan ropen på starka män. Detta är allvarligt, och jag hoppas att regeringen noga tänker över dessa problem och tar till sig alla protester och nödrop från människor. Jag har med mig ett tjockt kuvert som jag fått i uppdrag att lämna över till Göran Persson, och jag tänker ta mig friheten att göra det. Han har säkert fått många fler, men jag skall göra det i alla fall. Det som ändå är optimistiskt i den här utvecklingen är att det faktiskt finns alternativ. De alternativ som finns är också förankrade, tror jag, i den här församlingen men framför allt utanför den här församlingen. Det finns alternativ. Det går att göra någonting åt den situation som vi har. Det finns ett brett stöd utanför riksdagen. Det har märkligt nog visat sig att stödet för en generell gemensamt finansierad och gemensamt organiserad offentlig sektor i termer av skola, vård, utbildning, kultur, äldreomsorg osv. är mycket starkt. Det har vuxit hos människor, samtidigt som den ideologiska debatten och den maktpolitiska debatten har förts i termer av att det är välfärden som äter upp våra finanser, att vi skall skrota och privatisera den. Men stödet bland människor i Sverige har ökat för den här typen av trygghetssystem och välfärd. Det finns ett stort gensvar om vi lägger fram förslag som har som syfte att komma till rätta med både arbetslösheten och trygghetsproblemen i samhället. Jag vill ta upp fem punkter som jag tycker det vore nödvändigt och bra att genomföra under resten av mandatperioden. När det gäller vården vet vi att det är stora problem. Det kommer ideligen rapporter, t.ex. i morse hörde vi det på radion, om att det fungerar dåligt. Vi vet att pengarna inte räcker till. Det finns svart på vitt - Landstingsförbundet har talat om det i en sjukvårdsutredning - att det finns ett glapp på 2 miljarder kronor för 1998. Detta måste fyllas. Det handlar inte om att säga nej till nödvändiga reformer eller effektiviseringar, utan det handlar om att det måste till mer pengar, 2 miljarder. Det är helt möjligt att klara detta inom ramen för en balanserad budget. Det förutsätter att vi har värnskatten kvar, och det hoppas jag att vi är överens om, Göran Persson. I grundskolan krävs också ett tillskott av pengar, särskilt i kommuner där det finns många flyktingar och invandrare och som har växande problem, vilka vi måste göra någonting åt för att komma till rätta med segregationen men också för att höja kvaliteten i skolan. Vi behöver en ordentlig debatt om bildningens roll och det kunskapslyft som behövs i Sverige. Jag tänker på bostadsbidragen. Om vi behåller värnskatten finns det ett utrymme för att höja dem för de sämst ställda pensionärerna och för barnfamiljer med låga inkomster. På det sättet kan också den inhemska efterfrågan ökas. Det gäller frågan om kortare arbetsdag, som är en mycket viktig strukturell fråga, Göran Persson. Arbetsmarknaden står inför stora förändringar som inte bara beror på den ekonomiska utvecklingen utan också på den tekniska utvecklingen. Strukturella förändringar skall genomföras med strukturella reformer. Arbetstidsförkortning är en sådan förändring. Det har redan skett en arbetstidsförkortning, men en mycket brutal sådan. En halv miljon människor står utan arbete samtidigt som de som har arbete arbetar heltid plus övertid och sliter ut sig. Det är en form av arbetstidsförkortning, ett sätt att dela på sysselsättningen, som vi inte har fattat något demokratiskt beslut om, som slår ut människor och marginaliserar stora grupper och som i förlängningen innebär ökade kostnader för staten. Jag förordar en annan typ av arbetstidsförkortning, nämligen en demokratisk och human sådan. Vi skall dela på den sysselsättning som finns. Växjömodellen, som faktiskt är ett initiativ från vänstern i Växjö, har visat sig vara väldigt bra. Många politiska partier stöder den och fackföreningsrörelsen är intresserad av den. Vad som krävs är initiativ från regeringen och tillskjutande av pengar så att också de som har låga löner kan omfattas av arbetstidsförkortningen. Det ger inte fler nya jobb, men det ger fler människor arbete och egen lön att leva på. Det ger värdighet och är samhällsekonomiskt mycket klokt. Den femte frågan gäller miljösatsningar. Det behövs investeringar i miljöomställning, och det behövs mycket mer än vad som nu har gjorts. Efter valet 1994 kom vi överens med regeringen om 200 miljoner kronor till en miljöpott. Den tog slut fort. Det finns ansökningar som motsvarar över 4 miljarder och de innebär nya och framtidsinriktade jobb. Där behöver vi sätta i gång. Det innebär att vårt alternativ kräver en större och starkare gemensam sektor och större investeringar i miljöomställning. Utrymmet för privat konsumtion blir därför mindre, vilket i sin tur innebär att det är viktigt att det blir en rättvis fördelning så att de som har för litet får mera och så att de som har för mycket skall vara med och bidra.

Fru talman! Kära åhörare! Det finns en saga som påminner mig om Göran Perssons politik. Minns ni mannen som skulle låta sy upp en ny kostym? Han gick till skräddaren som lovade att göra det. När han kom tillbaka sade skräddaren: Det blev ingen kostym, det blev en rock. Nästa gång hade det blivit ett par byxor. Sedan blev det en väst, en vante och en tumme. Till sist bidde det ingenting. I Göran Perssons politik är det som i sagan om skräddaren. Han lovar att halvera arbetslösheten, att bygga det hållbara samhället, att avveckla kärnkraften osv. Skall det fortsätta som hittills får vi nog sammanfatta Perssons period som statsminister när den är slut Fru talman! Minns ni? Den öppna arbetslösheten skall halveras, utlovade statsminister Persson. Sedan dess har arbetslösheten knappt ens darrat på manschetten, för att använda skräddarens ord. Senaste nytt är 650 arbetslösa när Volvo lägger ned i Arboga. Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg skickades dit med tre nya jobb . Ändå finns det utmärkta möjligheter. Nu finns i Arboga 650 personer som riskerar att bli arbetslösa. Det rör sig om yrkesskickliga mekaniker, civilingenjörer, svetsare, elektriker, dataexperter och annan kompetent arbetskraft. Hos riksdag och regering finns ett tydligt uttalat mål att ställa om till ett hållbart energisystem. Förhandlingarna är i slutskedet. Låt oss då utnyttja alla kompetenta arbetssökande till att börja omställningen! I Arboga finns ett ypperligt tillfälle att starta en svensk vindkraftsindustri. De som nu blir arbetslösa har den kompetens som behövs i en vindkraftsindustri. Till för några år sedan var 30 % av arbogaborna anställda inom tillverkningsindustrin, så det finns massor av erfarenheter och rätt grund att bygga vidare på. Vid en satsning på vindkraft i Arboga kan man ta efter det danska undret. Vindkraften är nu Danmarks största exportindustri med totalt ca 10 000 anställda. Är regeringen villig att satsa så att den kompetens som finns i Arboga tas till vara i en framtidsbransch, en bransch som dessutom leder till en hållbar utveckling och till en bättre miljö? Eller väljer regeringen att låta flyttlassen gå från Arboga? Tyvärr är det inte bara från Arboga som flyttlassen riskerar att gå. SJ varslar 1 500 personer. Kommuner och landsting säger i sina rapporter att 60 000 personer riskerar att få gå under de närmaste åren. Halverad arbetslöshet, sade statsministern. Nej, det bidde ingenting. Alla vägar skall prövas för att minska arbetslösheten, sade Persson till LO:s kongress i höstas. "Det finns ingenting som är för dumt för att prövas", sade han. Vi skickade över våra förslag till bra åtgärder för att minska arbetslösheten. Vi föreslog att man skulle sänka arbetstiden till 35 timmar. Skatteväxla så att det blir billigare att anställa och dyrare att miljöförstöra, föreslog vi. Inför ett sabbatsår så att man kan ta ledigt ett år med 85 % av a-kassan om en arbetslös träder in, föreslog vi. Ta krafttag för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, krävde vi. Satsa på de miljöjobb som ändå behöver göras och behåll personal inom barnomsorg, skola och vård i stället för att göra den arbetslös, föreslog vi i Miljöpartiet. Att man skall jobba åtta timmar om dagen och 40 timmar i veckan år ut och år in är ingen naturlag, även om det intrycket kan ges av debatten i riksdagen. Vi kan göra som man har gjort i Danmark, Norge, Frankrike och Tyskland, dvs. sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan. Vi kan fatta ett sådant beslut i år. Det vill vi i Miljöpartiet göra. Opinionsundersökningarna visar också att de flesta vill sänka sin arbetstid och i större utsträckning dela på jobben. Experterna beräknar att en sänkt arbetstid ger 200 000 nya jobb. Det ger ökad flexibilitet, som arbetsgivarna vill ha. Det ger stärkt konkurrenskraft, som Sverige behöver. Försök i kommuner visar att arbetsskadorna och stressen minskar med kortare arbetsdagar. Det finns alltså stora vinster att göra med en kortare arbetstid. Varför lyssnar inte Göran Persson på sin egen kongress som uttalat att arbetstiden skall sänkas? Varför lyssnar han inte på socialdemokraternas kvinnoförbund som drivit frågan om sänkt arbetstid i över tjugo år? Man skall pröva alla vägar för att minska arbetslösheten, sade statsministern. Men det bidde ingenting. Sverige skall ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle, sade statsministern i sin programförklaring för knappt ett år sedan. Kretsloppssamhället skall byggas steg för steg. Äntligen en viljeinriktning för ett hållbart samhälle, sade vi i Miljöpartiet och erbjöd regeringen våra sedan länge framtagna förslag till ett hållbart samhälle. Satsa hårt på att bygga ut snabbtågsförbindelserna och bygg viktiga förbindelser som saknas, skrota Dennispaketet, satsa på miljövänligare drivmedel för bilarna! Låt oss ta bort ett antal farliga kemikalier och livsmedelstillsatser. Låt oss fortsätta allergisaneringen av skolor och dagis. Låt oss släppa ut burhönsen ur burarna. Låt oss rädda de sista naturskogarna i Sverige. Allt detta och mycket mer föreslog vi i Miljöpartiet. Det är mycket som behövs för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Men på sikt är det en mycket stor vinst och ger människor fler jobb. Men vi var nog för optimistiska. På område efter område har vi fått erfara hur regeringen har saknat handlingskraft, hur man i stället har ökat klyftorna i samhället, hur den sociala utslagningen har ökat och hur besluten om en avveckling av kärnkraften har dröjt. Men vi hoppas ändå på att regeringen tar sitt förnuft till fånga och inser att det finns möjligheter i den tid som vi lever i i dag. Det finns möjligheter att ställa om samhället till ett hållbart ekologiskt samhälle, där också de sociala aspekterna finns med och där möjligheterna finns för människor att må bra.